Herr talman! I ett par inlägg i den pågående remissdebatten har vårdkrisen berörts. Det ena var av herr Paul Jansson, som till att börja med förklarade att vi inte har någon vårdkris. I nästa andetag förklarade han att man på alla håll ivrigt arbetar för att avhjälpa denna kris och detta kan väl tas som ett bevis på att vi i alla fall har en vårdkris. Herr Söderberg raljerade i sitt anförande uppenbarligen också över att oppositionen hade gjort framstötar för att avhjälpa vårdkrisen. Man kan ju fråga om herr Söderberg verkligen är så till freds med möjligheterna att bereda de människor vård som behöver det, att ingenting finns att tillägga. I så fall må den reflexionen tillåtas, att det inte finns någon reell grund för en sådan självbelåtenhet. Herr Jansson skildrade bl.a. de möjligheter som en blivande mor i vårt välfärdssamhälle har att bli omhändertagen vid förlossning. Det är alldeles säkert utmärkt ordnat på de flesta håll, även om det till och med på våra undervisningssjukhus finns åtskilligt övrigt att önska både när det gäller lokaler och personal just på förlossningsavdelningarna. Men under senare tid har ännu värre förhållanden blottats. Som eit exempel kan tas erfarenheterna från Karlshamns lasarett, vars BB-avdelning varit stängd en längre tid på grund av personalbrist, men nyligen öppnats. Ambulanspersonal har fått fara till Karlskrona med patienterna — om jag inte missminner mig är det ungefär sju mil. Man har gett denna personal utbildning under 76 timmar. Det lär ha gått bra i de fall då förlossningarna skett i taxibilar. Man kan dock med lätthet föreställa sig den fasa som kan gripa en ambulansförare, när han märker att det är en förlossning där navelsträngen ligger runt fostrets hals. I varje fall är det ett system som absolut inte är att rekommendera i vårt samhälle. Dessa taxiförlossningar väckte ingen särskild uppmärksamhet i någon annan press än barnmorskornas egen tidning, där man gjorde mycket lågmälda men nog så sakkunniga kommentarer. Hur skulle det ha varit, vill jag fråga, om en ko fött en kalv på ett lastbilsflak i detta land? Jag är hundraprocentigt övertygad om, att man prickat det hela som djurplågeri och att historien fyllt åtminstone kvällstidningarnas förstasidor. I en diskussion som gäller vårdkrisen borde det vara fullt tillåtet att måla upp en sådan här situation. Jag tycker inte att ambulansgubbar med 76 timmars utbildning skall tjänstgöra som barnmorskor i taxi. Folk lär vara tacksamma för att oppositionen driver på lösningen av en vårdkris, som i alla fall så många får smärtsamma bevis för. Egentligen var det dock inte detta, herr talman, som jag från början inriktat mig på i denna debatt. Jag hade tänkt att i någon mån anknyta till eit anförande som en av socialdemokraternas främsta kvinnliga företrädare här i kammaren, nämligen fröken Mattson, höll i höstens remissdebatt. Hon har för övrigt upprepat frågeställningarna flera gånger. Det gällde mittenpartiernas inställning till det framtida familjepolitiska programmet. Hon ansåg sig med bestämdhet kunna påstå att den målsättning, som främst kvinnorna i hennes eget parti hade satt upp, var betydligt radikalare än den, som mittenpartierna hade framfört. Hon ansåg att socialdemokraterna varit pionjärer inom familjepolitikens område, och att vi i mitten i bästa fall hade kommit traskande efter — högern får svara för sin del. Men detta kan vara ett lämpligt tillfälle att något klarlägga en historieskrivning, som på väsentliga punkter förefaller mig felaktig. Det kan också vara anledning att dra upp några av de riktlinjer efter vilka vi inom folkpartiet anser att familjens ställning i det nutida samhället i fortsättningen skall lösas. Efter att ha arbetat åtskillig tid framlade en arbetsgrupp inom folkpartiet i juni 1964 en skrift med rubriken Familjen och framtiden. Om socialdemokraterna, inte minst här i riksdagen, hade läst detta familjepolitiska program, hade de kanske fått åtskilliga radikala punkter att diskutera. Som en röd linje i vårt framtidsprogram går en strävan till jämlikhet mellan man och kvinna, som ger dem samma ansvar för familjen och samma valmöjligheter till ett eget arbete utom hemmet. I motioner till såväl 1965 som 1966 års riksdag har vi också preciserat några grundlinjer i vår allmänna syn på familjens uppgift. Det gäller för samhället att finna ett mönster för familjen, som är hållbart och levande också i vår tid. Familjens ekonomiska ansvar för barnen måste delas av samhället genom socialpolitiska och skattepolitiska åtgärder. Det fordrar en omläggning av vårt skattesystem samt en utbyggnad av servicen i olika former till barnfamiljerna. Slutligen skall alla människor oberoende av kön ha möjligheter att forma sitt liv efter sina personliga förutsättningar och önskemål, Fördomar och konventioner om olika könsroller bör motarbetas genom ökad valfrihet och jämlikhet mellan könen, På denna grundsyn bör vår framtida familjepolitik byggas. Samhällets stöd till barnfamiljerna utgår som bekant i form av kontantunderstöd, i form av speciella hänsyn inom skattesystemet samt i form av vård och service. Dessa olika delar i stödsystemet måste samordnas med varandra. Hitintills har systemet lappats på än här och än där, men något samlat grepp har regeringen aldrig tagit. Folkpartiet har under senare år i flera motioner kritiserat den bristande samordningen och framhållit den samlade målsättningen. Det må vara tilllåtet att hysa en förhoppning om att en sådan samlad målsättning verkligen blir riktpunkten för de radikala förslag som annonserats i god tid till nästa val, förmodligen handlagda av den nytillträdda familjeministern. Vi motser natur ligtvis med spänning hennes insatser. Det måste bli friska tag med den erfarenhet och de kunskaper som man förutsätter hos ett oförbrukat statsråd. Före detta statsrådet Lindströms uppenbart otacksamma men trägna arbete på detta område kan kanske vara en grund att bygga på för radikala och fräscha förslag från statsrådet Odhnoff. Intresset för statsrådets grepp om den nya familjepolitiken ökades givetvis av vissa uttalanden från statsrådet Odhnoff i radio, där hennes uppfattning om sambeskattningen såsom gynnande familjer i högre inkomstlägen onekligen verkade förbryllande. Men det var kanske bara ett olycksfall i det nya arbetet. Enligt vår uppfattning bör det ekonomiska stödet till familjerna vara begränsat till familjer med ansvar för barn men skall självfallet omfatta även familjer med endast en försörjare. Det måste i framtiden bli den enskildes ensak om båda eller en i familjer utan barn föredrar att förlägga sitt arbete och sin tillvaro uteslutande till hemmet. Någon subvention från samhället borde i det fallet inte kunna påräknas. Antalet inte förvärvsarbetande kvinnor kommer att vara betydligt mindre i framtiden än nu, vilket är ytterligare ett skäl. Mycket talar för att det ekonomiska stödet till barnfamiljerna bör utgå i en konsumtionsdel och en vårdnadsdel. Vårdnadsbidrag och barnbidrag bör alltså samordnas inom en och samma ram. Detta är en naturlig följd av att konsumtionsbehovet ökar för barnet, när behovet av vård minskar. Konsumtionsbidraget bör därför vara relativt lågt under de första åren, medan vårdnadsbidraget bör vara det större för att sedan sjunka och så småningom helt bortfalla. In i bilden kommer också förvärvsavdragen. Medan inom skattesystemet stor hänsyn tas till barnfamiljerna, bör däremot klyftan mellan ensamstående och gifta utan barn minskas, enligt vad jag redan har sagt. Årets skatteförslag bidrar inte härtill, och den premiering av gifta på de ensamståendes bekostnad som dess konstruktion innebär kommer endast delvis barnfamiljerna till godo. Slutligen bör samhällets barntillsyn utbyggas på ett betydligt snabbare och mera effektivt sätt. även om antalet daghemsplatser ökats betydligt under fru Lindströms senare statsrådsår, vet vi ju alla att de fortfarande är klart otillräckliga. Det har dragits siffror härom så många gånger inför kammaren, så dem skall jag verkligen inte upprepa. Vad som förvånar är emellertid att socialdemokraterna med sin så klart uttalade önskan om ökat stöd åt barnfamiljerna vad service beträffar hittills så fast förankrat sig uteslutande vid daghemmen som den enda lämpliga formen av barntillsyn att de klart negligerat statsbidragen till familjedaghemmen. Statligt stöd i någon form vägrar man enständigt att ge, trots att oppositionen har framfört förslaget upprepade gånger. Man vill tydligen inte erkänna att det alternativ som bjuds alla de barn som inte får plats i daghemmen inte är tillfredsställande. Det är nämligen mycket sällan som dessa barn tas om hand av släktingar eller grannar. Många »svävar i luften» och får helt enkelt klara sig själva. Är det då inte bättre att vi går in för en barntillsyn som kanske i vissa avseenden är mindre tillfredsställande än daghemmen men ändå ger en god tillsyn? I en del fall vore den fullt tillfredsställande, om man införde kontroll och en viss utbildning av daghemsmammorna. För mig framstår detta som vattenklart. Lika klart är att vi också måste ställa möjligheter till förfogande för alla föräldrar att få lära sig hur man uppfostrar barn och ungdom. Det enda som nu bjuds dem är hur barnen materiellt skall skötas och det har blivit så förenklat att vilken normalt begåvad förälder som helst snabbt kan lära sig det. Det är betydligt värre att sköta en liten själ. Problemet med föräldrakunskap är oerhört viktigt såväl i skolundervisningen som vid senare ålder. Kurser i barnpsykologi måste vi alltså ha tillgång till för föräldrar. På den grundsyn som jag här gjort en snabbskiss av anser jag att en diskussion kan föras på jämställd fot mellan oppositionen och socialdemokraterna. Vi inom folkpartiet behöver inte skämmas för att ha gått och »såsat» med förslag till radikala lösningar. Alla klara tankar, välavvägda ord, ädla känslor och praktiska handlingar kan inte gärna vara förbehållna dem som fått sin politiska hemvist inom socialdemokratien. Låt mig ta upp ännu ett spörsmål, som förresten av en ren tillfällighet fröken Mattson också berörde i den senaste remissdebatten i höstas. Det är den debatt om jämlikhet mellan män och kvinnor som förs i de internationella organen och som Sverige de senaste åren mycket livligt deltagit i och även fört ner från teoretiska spekulationer till jordisk verklighet. Man har mer och mer kommit underfund med att ett bistånd, som verkligen skall höja befolkningen i u-länderna i olika avseenden, måste ta kvinnorna med i blickpunkten på ett helt annat sätt än förut. Det underströk också fröken Mattson i sitt anförande. Lämnas dessa av tanklöshet, likgiltighet, fördomar eller konventioner utanför, kommer man inte långt med strävandena att höja familjerna, vare sig ekonomiskt, hygieniskt eller socialt. Det blir ett »på stället marsch», om inte en tillbakagång. Det måste bli en prioritering av kvinnornas undervisning och utbildning. Till de organ, som arbetar för u-ländernas kvinnor, hör UNESCO som är den organisation jag bäst känner till. UNESCO har under senare år varit i hög grad verksam på detta område. Därvid har Sverige varit pådrivande på ett sätt som väckt allmän uppmärksamhet i alla UNESCO:s medlemsstater och som rönt ett livligt erkännande. Sverige åtog sig för fyra år sedan vissa ekonomiska utgifter för olika projekt som alla gäller utbildning av kvinnor i Afrika. Vi åtog oss att fullfölja sex olika projekt, bl.a. skolor i Tanzania och i Sierra Leone, stipendier till kvinnor i Ghana och distribuering av vissa böcker och bildband, allt ämnat för just kvinnorna. Självfallet väckte detta en glad och tacksam uppmärksamhet vid den generalkonferens i UNESCO, som följde på detta erbjudande. Sverige hyllades och tackades mer — det försäkrar jag — än vi var värda. Dessa projekt kan tydligen endast delvis fullföljas i år. De byggnadsprojekt som redan är påbörjade kan knappast avbrytas, men andra måste tydligen stå över, och några nya kan inte startas. Att detta har väckt besvikelse och undran torde stå utom allt tvivel. De kurser för afrikanska kvinnor, vilka enligt vad man kommit överens om skulle ha anordnats i Haifa i mitten av månaden och för vilka man hade räknat med svenskt ekonomiskt bistånd, riskerar att få inställas. Man har förgäves väntat på pengar till dem. Detta måste vara ett u-landsprojekt som från alla synpunkter är värt att även i framtiden stödja. Vi kan i detta sammanhang bortse ifrån att vi skapat en goodwill för Sverige. Att kvinnorna måste få en prioritet i programmet för undervisning och utbildning framstår allt klarare för varje dag. Ingen grupp har så stora fördomar att bekämpa som denna. Vi vet alla att det statsfinansiella läget är pressat, men det är en moralisk plikt för Sverige att till alla delar hålla givna utfästelser och inte svika dem som litar på att så skall ske och som därför gjort anstalter för att fullfölja ett program. Det kan vara tillbörligt, herr talman, att i en debatt om u-hjälpen trycka just på kvinnornas eftersatta situation i undervisningsoch utbildningshänseende i u-länderna och på nödvändigheten av att hjälpa dem så snabbt och effektivt som möjligt.

Herr talman! Jag skall givetvis inte ta upp någon större debatt med anledning av vad herr Lidgard anförde för en stund sedan, men det var ett par saker i hans anförande som jag gärna vill knyta ett par reflexioner till. Herr Lidgard berörde avtalsverkets ställning och menade att det får betraktas som ett ämbetsverk. Detta torde vara formellt riktigt, men jag tror att herr Lidgard är lika medveten som jag om att det när den nya ordningen tillskapades från olika håll påpekades att man fick räkna med att statens avtalsverk inte kunde få samma självständiga ställning som ämbetsverken i övrigt. Det är, såsom herr Lidgard påpekade, alideles riktigt att statens avtalsverk skall sköta förhandlingarna, men det är också lika uppenbart att det inte kan göra detta i ett lufttomt rum. Det framhölls även i de propositioner och i de förarbeten som ligger till grund för den nya förhandlingsordningen att avtalsverket hade behov av kontakter med regeringen i sitt agerande. Det är också på detta sätt man har gått fram. Det är alldeles uppenbart — jag har påpekat det tidigare och jag upprepar det nu — att avtalsverket inte självständigt kan träffa avgöranden i frågor som gäller hundratals miljoner kronor. Herr Lidgard talade vidare om riksdagens lönedelegations ställning. Jag skall gärna hålla med honom om att det kan finnas anledning att se på den frågan, och kanske även en del andra saker. Vad herr Lidgard kritiserade var ett uttalande av mig i andra kammaren, där jag gjorde gällande att riksdagens lönedelegation fortlöpande hade informerats om förhandlingsförloppet. Jag vågar fortfarande påstå att så var fallet — från början av förra året hade jag informerat lönedelegationen om de olika faserna i förhandlingarna med statstjänstemännens <huvudorganisationer; vid tre eller fyra tillfällen, om jag minns rätt, hade jag giort detta också beträffande det speciella komplexet med lärarlöneförhandlingarna. Nu försöker herr Lidgard, på samma sätt som en del tidningar efter mitt anförande i andra kammaren, göra ett nummer av att lönedelegationen inte hade något sammanträde mellan den 4 augusti och den 18 oktober. Ja, hur var situationen? Den 4 augusti informerade jag lönedelegationen om det lönebud som avtalsverket hade för avsikt att förelägga motparten den 17 augusti. Lönedelegationen ställde sig vid det tillfället bakom detta lönebud. Under den följande tiden förhandlade man. Alla vet också att en valrörelse pågick — det var inte så lätt att samla lönedelegationen just då; men det är i och för sig ingen ursäkt. Förhandlingarna pågick som sagt, och lönedelegationens nästa sammanträde hölls den 18 oktober. Då hade SACO varslat om sina stridsåtgärder och även verkställt en del av dem. Avtalsverket hade varslat sin lockout att träda i kraft den 19 oktober. Lönedelegationens förhandlingar är ju inte offentliga, och jag skall inte gå närmare in på dem, men vid denna tidpunkt var det inte mer än en av delegationens medlemmar som hade någon reagens mot den åtgärd staten-arbetsgivaren då stod i begrepp att verkställa. Vad som hände mellan den 4 augusti och den 18 oktober var därför, menar jag, inte av den arten att det fanns så stor anledning att informera lönedelegationen.

Lönedelegatio nens uppgift är rådgivande, såsom jag sade i medkammaren i höstas; delegationen skall framför allt granska och — om den finner det möjligt — godkänna de avtalsuppgörelser som träffats inom det statliga området. Jag vill säga till herr Lidgard att om någon av lönedelegationens medlemmar anser sig behöva ett samråd, är det tillräckligt att en enda medlem av lönedelegationen påkallar samrådet. Och det är alldeles uppenbart att jag inte ett ögonblick skulle tveka att ställa upp, om någon i en sådan situation begärde ett samråd. Herr Lidgard säger också, att det kanske finns anledning att tänka vidare beträffande dessa frågor. Jag skall gärna hålla med honom om detta. Jag sade under remissdebatten i fjol höst att det måhända kunde finnas anledning överväga vissa frågor beträffande den nya förhandlingsrätten. Herr Lidgard har pekat på lönedelegationens ställning.

Om vi då överväger olika frågor tycker jag att när nu herr Lidgard har rekommenderat mig att göra vissa funderingar kanske jag får sluta detta korta anförande med att även ge herr Lidgard ett råd. Det finns kanske skäl för SACO att överväga sitt fortsatta agerande i sådana sammanhang, ett agerande som under föregående år i mycket stor utsträckning gick ut på att försöka ta heder och ära av motparten. Jag tror att det även där finns anledning till överväganden, och jag vill sluta med att säga att jag är intresserad av att man får ett gott förhållande mellan staten och de olika personalorganisationerna.

Herr talman! Jag skall inte i någon större utsträckning låta civilministern locka in mig i diskussion om vad som har förevarit under det gångna året. Jag vill emellertid säga att mitt anförande uppbars av önskemålet att man skulle komma fram till en förhandlingsordning som skulle leda till gott samförstånd mellan parterna. Det är fortfarande min uppfattning att så kan ske. Jag tillät mig att peka på vissa punkter där jag tyckte att det hade fungerat mindre väl. Jag tillåter mig vidhålla den uppfattningen att det är nödvändigt för ett gott förhandlingsarbete att den motpart man möter är förhandlingskapabel och att man inte plötsligt ställs inför nya och oväntade situationer — det gäller både för arbetstagaroch arbetsgivarsidan. Jag försökte även peka på vad jag tyckte man kunde göra för att skapa en bättre situation. Vi är helt överens om att avtaisverket naturligtvis inte kan arbeta i ett, som civilministern uttrycker det, lufttomt rum, men skillnaden mellan oss är tydligen den att jag menar att regeringen skall tillhandahålla luften innan man börjar förhandla, medan civilministern tycker att man kan pumpa in den litet då och då under förhandlingarnas gång.

Herr talman! Jag hade tänkt resa mig upp i min bänk och instämma med fru Hamrin-Thorell i senare delen av hennes anförande, men det kanske kunnat uppfattas som om jag instämt med allt vad hon sagt. Därför har jag begärt ordet för en liten replik. Jag instämmer helt och hållet med vad fru Hamrin-Thorell säger om det afrikanska kvinnoprogrammet. Jag tror dock att en stor del av det som är kontrakterat verkligen kommer att fullföljas, även om de nya planerna väl tyvärr får skjutas på framtiden eftersom just kvinnornas efterblivenhet och klyftan mellan dem och männen i uländerna är mycket stora. Jag är särskilt bekymrad för Haifa-institutet. Men jag har mig inte bekant att man ännu har måst ställa in denna kurs. De förbund jag representerar — Gilleskvinnorna och det socialdemokratiska Dansk Kvinnosekretariat — har nämligen genom insamlingar kunnat få fram så mycket medel att en del kvinnor, vilka har godtagits av UNESCO som elever vid det nursery program som skulle börja, nu kan komma med. Jag är helt och fullt överens med fru Hamrin-Thorell om att detta är en stor och viktig angelägenhet för jämlikhetens genomförande i u-länderna. Däremot vill jag bara här i allra största korthet anmäla en del avvikande åsikter när det gäller den första delen av fru Hamrin-Thorells anförande. Jag har med stort intresse studerat folkpartiets program från 1964 »Familjen och framtiden». Men jag har liksom aldrig trott att detta är folkpartiets program. Jag vet inte om det har blivit antaget någon gång av partiet som sådant.

I årets statsverksproposition signaleras att denna senare utredning snart lämnar fram sina förslag. Jag vill till sist bara säga att jag undrar om det finns någon anledning att just i år klaga över bristen på daghemsplatser. Jag tycker att den proposition som regeringen lämnade i fjol bevisar att man mycket effektivt och utan stora åthävor kan åstadkomma någonting ganska väsentligt. Vi vet alla i detta hus — men den stora allmänheten som följer jämlikhetsdebatten såsom den förs i radio och TV och inte minst i veckopressen vet det tyvärr alltför litet — att den frågan inte kan föras fram enbart genom diskussion. Det är många gånger politiska åtgärder av ekonomisk och annan art som för frågan framåt, och vi kan i årets statsverksproposition läsa oss till att på knappt ett år har kommunernas intresse för verksamheten blivit så stort att daghemsplatsernas antal snart är fördubblat. Jag anser att det är ett mycket väsentligt framsteg, och jag tycker att man i år har mindre anledning än tidigare att tala om daghemsproblemet, detta i all synnerhet som familjedaghemmen ju också är föremål för utredning. Frågan håller ändå på att föras något närmare sin lösning, och det har skett genom en proposition som inte väckt särskilt stor uppmärksamhet, men som kommit problemen att framstå i en ljusare dager än för ett år sedan.

Herr talman! Fru Hamrin-Thorell sade att jag raljerade om vårdkrisen. Jag har inte talat om vårdkrisen i dag, utan jag talade om folkpartiet som kvacksalvare i det sammanhanget. Jag har inte talat om oppositionen utan om folkpartiet, och här kan jag med den här skriften ännu en gång visa kammaren och fru Hamrin-Thorell den medicin mot vårdkrisen som man rekommenderade under valrörelsen. Vad har man gjort från folkpartiets sida efter de stora later och starka ord som man använde när man lade fram det här förslaget, när man alltså sade sig ha medicinen mot vårdkrisen? Jo, man gör just på ett sätt som inte bör vara tillåtet inom den medicinska vetenskapen: Man skriver ut medicinen till patienten, och sedan kommer man och vill ha hjälp med att efteråt ställa diagnosen. Det är precis vad man har gjort. Vad fru Hamrin-Thorell säger om ambulanser och barnmorskor är en mycket bra illustration till vad jag sade till herr Lundström när vi före jul diskuterade frågan om vårdkrisen, nämligen att det finns all anledning att gå ut till de olika landstingen och försöka förmå partivännerna, fru Hamrin-Thorell, att åstadkomma bättre resultat. När fru Hamrin-Thorell tar ett enda exempel, om jag inte minns fel, 72 timmars utbildning, så finns det andra län där man har sju veckors utbildning för speciellt utbildad ambulanspersonal och därtill ytterligare kompletterande utbildning bl.a. just i förlossningsvård. Hur vi bär oss åt går det helt enkelt inte att komma ifrån att det i enstaka fall måste ske förlossningar under färderna till BB. Enda utvägen att klara det vore att skicka med gynekologer eller barnmorskor i taxi eller ambulanser med dem som skall föda barn, men det är väl ändå en helt och hållet otänkbar sak.

Herr talman! Det är glädjande att komma i en ny församling och finna så friska och radikala tongångar ljuda i den som här skett. Om striden här skall gälla vem som är mest framsynt och vem som är mest angelägen om anpassning av familjepolitiken till nutidsmönster, ser jag med stor förväntan fram mot fortsatt positiv inställning till kommande reformer.

För Övrigt hänvisar jag, liksom fröken Mattson gjort i sitt genmäle, till att familjebeskattningen är under utredning.

Herr talman! Jag vill i denna remissdebatt tala något om familjepolitiken — om den eftersatta familjepolitiken — och några andra frågor som hör ihop med denna. Vi märker alla att våra pengar blir mindre och mindre värda, och vi vill alla på något sätt få kompensation för detta. De som allra hårdast drabbas av inflationen är barnfamiljerna, som är tvungna att vara storköpare av livsmedel och kläder. Vi har nu tre utredningar som sysslar med frågor om familjepolitiken, nämligen familjepolitiska kommittén, familjeskatteberedningen och familjeberedningen. Var och en av dessa utredningar sysslar med sin lilla bit av det hela. På mig verkar det mycket irrationellt och dåligt planerat att splittra upp områden, som så intimt hör ihop, och detta måste, som jag ser det, också försena utredningsresultaten. Men nu aviseras ju att utredningarna ganska snart skall vara klara. Jag är helt naturligt mycket intresserad av att se resultaten. Men under tiden som vi väntar på dessa utredningsresultat urholkas t.ex. barnbidragen av inflationen, och barnfamiljerna kommer, som jag förut sade, i en ännu sämre situation än andra familjer. Det föreslås nu också att vi skall få en höjd omsättningsskatt utan att barnfamiljerna här på något sätt får kompensation. Det är såvitt jag vet första gången som vi beslutar om höjd omsättningsskatt utan att höja barnbidraget. Under valrörelsen i höstas talade statsråden mycket om att vi skulle vara solidariska med olika grupper. I år är det inget val, och därför glöms det uttalandet bort. Man kryper bakom sittande utredningar och föreslår inte att barnfamiljerna skulle få något mera, som kompenserar dem bara för deras högre omkostnader. Det var intressant att höra statsrådet Odhnoff säga att hon var glad att höra positiva och radikala idéer om familjepolitiken. Jag är glad över att hon sade så. Vi hoppas kunna förvänta oss mycket från det hållet så småningom. Jag skall ställa en fråga till synes om en detalj, men den är principfråga för mig. Den gäller värdebeständigheten av barnbidraget. Regeringen har där, trots våra propåer, inte tagit några initiativ. Vore barnbidraget värdebeständigt skulle det inte behöva höjas på grund av den ökade omsättningsskatten, ty då skulle det ske automatiskt. Jag skulle gärna vilja höra statsrådet Ohdnoffs syn på den saken. Som kammaren väl vet har vi från centerns sida under senare år här i riksdagen lagt fram familjepolitiska program. Ni kan alla läsa det i våra motioner. Jag hoppas även att det nya statsrådet gör det, och därför skall jag inte tala så mycket om den saken utan bara peka på ett par små saker som vi är mycket angelägna om. Det ena gäller vårdnadsbidrag för familjer med små barn och det andra att vi omvandlar familjebostadsbidragen och i någon annan form ger barnfamiljerna de pengar som där lösgöres. Jag tycker det är principiellt oriktigt att ha ett konsumtionsinriktat stöd. Familjerna kan själva avgöra vad de bäst behöver använda pengarna till. Som alla känner till har vi inte tillräckligt med bra bostäder, och alla barnfamiljer som borde kunna få familjebostadsbidrag får det inte just på grund av att de har bostäder vilka inte fyller de krav som är förknippade med detta bidrag. Vi vill i stället att dessa bidrag skall ges som extra barnbidrag till familjer med låga inkomster och till ofullständiga familjer. Jag väntar också med spänning på resultatet från finansministerns familjebeskattningskommitté. För mig har målsättningen länge varit klar, nämligen att vi skulle ha en egenbeskattning, alltså samma skatt på samma inkomst oberoende av civilstånd. Det nuvarande sambeskattningssystemet gynnar ju på intet sätt barnfamiljerna, utan det är helt enkelt en subvention av äktenskapet. Vi kan ibland föra långa diskussioner om vi har råd att höja barnbidraget, men vi glömmer bort de stora skattesubventioner som gifta män har genom att de automatiskt efter giftermålet får dubbelt ortsavdrag. Den nuvarande sambeskattningen verkar också negativt när hustrun återgår i förvärvsarbetet. Familjen har ju redan två ortsavdrag, och de ekonomiska fördelarna efter hennes återinträde i förvärvsarbete blir därför rätt små. Jag nämnde tidigare något om kvinnor i förvärvsarbete, och det är glädjande att förvärvsintensiteten bland kvinnor stiger, även om det inte sker snabbt. År 1965 förvärvsarbetade 35,1 procent av de gifta kvinnorna, vilket ur samhällsekonomisk synpunkt måste hälsas med stor tillfredsställelse. Om nu båda föräldrarna förvärvsarbetar, så har de också rätt att kräva en av samhället ordnad barntillsyn. Vi vet ju att det har varit rätt dåligt ställt på detta cemråde. Antalet platser på barndaghem har under många år inte stigt nämnvärt. Därför är det utomordentligt glädjande att de förutses efter de nya bidragsbestämmelser, som vi antog i våras, komma att tillväxa i antal ganska hastigt. Men man kan ändå inte nog ofta upprepa att vi har 200 000 barn under sju års ålder, vilkas föräldrar båda förvärvsarbetar, men antalet platser på daghem och familjedaghem torde tillsammans inte uppgå till mer än knappa 25 000. Det är väl också att förvänta att antalet barn i de nu aktuella åldrarna som behöver tillsyn kommer att stiga i antal i och med att fler kvinnor går ut i förvärvsarbete. Jag hoppas därför att antalet platser inte bara skall stiga i samma takt som antalet barn ökar, utan betydligt snabbare, så att vi någon gång kan se en möjlighet att komma ikapp behovet. I den bristsituation som vi har på detta område är det för mig alldeles obegripligt att regeringen inte på något sätt vill vara med om att stödja familjedaghemsverksamheten. De flesta talar för all del vackert om att familjedaghemmen behövs, men därmed tycks intresset från statens sida vara slut. Det blir kommunerna och enskilda som får svara för kostnaderna. Vad finns det egentligen för rättvisa i att de som har barn på barndaghem får betydande stöd av staten, medan de som har sina barn på familjedaghem inte alls får statligt stöd. En väl organiserad och kontrollerad familjedaghemsverksamhet är en god form av barntillsyn. Alla krafter bör därför samordnas för att på ett tillfredsställande sätt ordna tillsyn för så många barn som möjligt. Vi har alltför många undermåliga provisorier som sliter på föräldrarna och som skapar otrygghet för barnen i en ålder som betyder så mycket för deras fortsatta utveckling. Jag har i tidningarna läst om familjeministerns stora intresse för frågan om barntillsyn, och jag hoppas att hon skall ba kraft att påverka regeringskamraterna till att även stödja familjedaghemmen. Jag hoppas att hon skall lägga ned det intresse i saken som vi tidigare har saknat från statsmakternas sida, och ett löfte i dag skulle glädja mig. I statsverkspropositionen föreslås nya regler för barnferievistelse. Det nya förslaget till statligt stöd åt denna verksamhet knyts samman med barntillsynen under sommaren. Detta kan onekligen vara ett smidigt sätt att ordna semesterfrågan för personalen på barndaghemmen, men jag ställer mig helt oförstående till att endast föräldrar som lyckats placera sina barn på daghem skall åtnjuta förmånen av ferievistelse för sina barn. Det finns ju också familjer, kanske med flera barn och i blygsamma ekonomiska omständigheter, där en av föräldrarna är hemma. Skall barnen i en sådan familj utestängas från sådan ferievistelse? Jag kan inte tyda det som står under socialhuvudtiteln på annat sätt, och jag kan inte finna någon rättvisa i det. Efter en centerpartimotion 1964 beslöt riksdagen om utredning angående allmän förskola. Om någon utredning blev tillsatt eller om det är någon utredning som tappat bort förskolan, därom svävar riksdagen ännu i okunnighet. Några förslag i frågan har vi i varje fall ännu inte sett till. För dagen är bara att konstatera att Sverige i detta avseende är något av ett u-land; att regeringen inte har insett den utomordentliga betydelse som en pedagogisk förskola har såsom en förberedelse till den vanliga skolan och att alla barn borde få tillgång till sådan förskola. För dagen är bara att konstatera att ingenting skett, trots beställning från riksdagens sida. Jag förmodar att det blir tillfälle att återkomma till detta. Jag hade en motion för ett par år sedan om hälsokontroll av alla fyraåringar. Senare kom samma förslag inbakat i en proposition. En utredningsman hade arbetat med detta, och nu har en försöksverksamhet kommit i gång i Lund och en planeras i Göteborg. Jag anser det vara synnerligen angeläget att tidigt upptäcka eventuella handikapp och sätta in behandling så tidigt som möjligt. Jag uttalar den förhoppningen att denna verksamhet utvidgas snarast, så att det inte dröjer alltför många år innan vi kan få en sådan undersökning av alla fyraåringar. Till sist, herr talman, vill jag bara säga ett par ord om hemkunskap och familjeekonomi i grundskolan och gymnasieskolan. Förr fick barnen, åtminstone flickorna, en inte så föraktlig undervisning i bkemkunskap och familjeekonomi i mammas kök. Nu är det inte så. Det finns inte tid eller tillfälle, och det är uteslutet att så kan ske. Ändå vet vi att alla behöver denna undervisning, inte minst med tanke på att båda makarna förvärvsarbetar och tiden för hushållsarbetet är starkt begränsad. Har man ont om tid måste man också kunna sin sak, inte minst måste man kunna bedöma vad det lönar sig att själv utföra och vad man skall låta någon annan utföra. Undervisningen är nu starkt begränsad. I grundskolan sker viss undervisning i hemkunskap och även en del konsumentupplysning, men eleverna är då för unga för att t.ex. lära sig någonting om ekonomisk planering. Jag Öönskar att alla elever i gymnasieskolan kunde meddelas undervisning i hushållsekonomi och familjekunskap. Jag är väl medveten om trängseln på schemat, men dessa ämnen är så väsentliga för alla elever att man på något sätt måste kunna plocka in dem. Vad som skall maka åt sig är jag inte för dagen beredd att ta ställning till. Önskvärt är också att dessa ämnen kunde följas upp i kortare kurser inom vuxenundervisningen, den vuxenundervisning som vi så småningom väntar att kunna ta ställning till. Herr talman, jag yrkar remiss i vanlig ordning.

Herr talman! När man lyssnat på debatten i går och i dag har man tyckt sig kunna konstatera att i varje fall en av målsättningarna med statsverkspropositionen har blivit uppnådd, nämligen att det blir ett jämnt utbrett missnöje över alla områden. Jag tror emellertid inte att det bör tas till intäkt för att oppositionen önskar lyfta upp statsverkspropositionens utgiftsnivå. Det skall nog närmast, tycker jag, tolkas som ett uttryck för den skillnad som finns mellan förverkligandenivån och ambitionsnivån. Uppenbarligen har man på regeringens förslag fattat en rad beslut, som det saknas såväl materiella som personella resurser att förverkliga. Jag skall ta ett exempel. Så sent som för ungefär två år sedan diskuterade jag de utbildningspolitiska målsättningarna rätt ingående med ecklesiastikministern. Han svarade mig då bland annat att samtliga dessa reformer och för slag hade utarbetats under hänsynstagande till kravet på materiella och personella resurser inom samhället, och i debatten bekräftade han att saken diskuterats i regeringen in pleno och att finansministern särskilt granskat detta. Vi som nu sysslar med dessa saker vet kanske mera om hur det ser ut bakom den vackra fasaden och kan konstatera att skolöverstyrelsen upprepade gånger varit tvungen att ändra planerna. Så sent som i höstas har styrelsen framlagt en nödplan, där det sägs att man skjutit på varje investeringsobjekt så länge som det är möjligt utan att våda skall uppkomma. Trots detta har det inte varit möjligt för herr Edenman att få sina synpunkter tillgodosedda. Hans målsättning ligger 20 procent under. Det är alltså bara att med beklagande konstatera att den utbildningspolitiska målsättningen för grundskolan och det gymnasiala stadiet icke kan hållas. Det är ett exempel på skillnaden mellan förväntansnivå och förverkligandenivå. Ingen kan mer än jag beklaga att det har blivit på detta sätt. Jag tror att herr Edenman har ungefär samma uppfattning och att han inte lyckats uppnå sina egna önskemål. Jag skall emellertid inte bara kritisera i detta fall. Om ryktena talar sant lär ju detta vara den sista statsverksproposition som ecklesiastikministern är med och utarbetar, och jag skulle vilja överlämna en liten blomma till honom med anledning av forskningsprogrammet. Vi har anslagit åtskilliga hundra miljoner till forskningsändamål, men man har förgäves efterlyst någon form av forskningspolitik här i landet. I årets statsverksproposition finns emellertid två målsättningar fastlagda. Den ena är att resurserna skall koncentreras på från vetenskaplig synpunkt angelägna och internationellt sett mest avancerade forskningsprojekt. Den andra målsättningen, som jag anser vara den mest väsentliga och glädjande, eftersom jag har stridit för den, är att man skall inrikta forskningen så att den på längre sikt skall kunna ge största möjliga utbyte, när det gäller både grundforskningen och den tillämpade forskningen, för näringslivet och dess utveckling. Där hänvisas till vad bl.a. långtidsutredningen sagt. Det är första gången som vi på pränt får se någon form av målsättning för de många hundratals miljoner kronor som anslås till forskningsändamål. Jag hälsar detta — skall vi kalla det för testamente? — från herr Edenman till forskningsråden med utomordentligt stor glädje och tillfredsställelse, och det är väl att hoppas att forskningsråden tar dessa regler ad notam. Den andra fråga jag vill beröra är fordonsskatten. När finansministern informerade om den i TV sade han i stort sett att den inte innebar någon nämnvärd höjning mot dagens läge utan endast ett slags permanentande av den nuvarande högertrafikomläggningsskatten. Skulle man uttrycka sig så från näringslivets sida i en annons, skulle man bli anmäld för vilseledande information, men det lär väl inte vara möjligt att förfara så när det gäller en politiker. Sanningen är nämligen långt skild från finansministerns påstående. För det första skulle jag vilja säga att över huvud taget står denna beskattning i direkt strid med den trafikpolitiska målsättning som riksdagen har antagit, nämligen att varje trafikgren i princip skall svara för de kostnader den förorsakar det allmänna. Det kan inte vara riktigt att vissa delar av transportväsendet här i landet därjämte skall utsättas för fiskala ingripanden. Ännu har ingen föreslagit att exempelvis SJ skall påläggas en speciell trafikskatt. Den höjda bilskatten kommer också ait innebära en snedvridning i konkurrensen när det gäller traktorerna, som ju är helt skattefria. Det strider även mot nuvarande trafikpolitiska riktlinjer. Jag har gjort ett diagram, som jag hoppas går att visa i TV-apparaterna, över förändringen i skatten. Den undre kurvan visar den nuvarande beskattiningen inklusive trafikomläggningsskatten, och den övre kurvan visar den progressiva stegring som har skett genom det nya förslaget. Skillnaden mellan kurvorna utgör ett mått på skattehöjningen. Längst ut till höger, alltså för de tyngsta fordonen, visar diagrammet att skatten stiger med drygt 3 600 kronor. Ställ detta, ärade kammarledamöter, mot finansministerns uttalande att det nya förslaget inte innebär någonting annat än en permanentning av nuvarande trafikomläggningsskatt, så kanske ni håller med mig om att finansministern gav en vilseledande information. Bilskattehöjningen medför också konsekvenser för de investeringar som normalt görs. Såväl när det gäller bostäder som industrier utgör transportkostnaderna ungefär 10 procent av de totala kostnaderna. För skogstransporternas del blir problemet strax allvarligare, eftersom produktpriset till ungefär en tredjedel består av transportkostnader. För vissa landsvägstransporterade malmer utgör transportkostnaderna 95 procent av priset. När man kan konstatera att transporttaxorna med anledning av skattehöjningen behöver stiga med 3—10 procent, förstår man hur allvarlig situationen är. Här är det inte fråga om att dra in konsumtionspengar, utan här är det fråga om en belastning direkt eller indirekt på svenskt näringsliv. Att vidtaga en sådan åtgärd i ett läge sådant som det nuvarande verkar ytterst märkligt. Jag kunde ha haft förståelse för finansministern, när han nu måste få in pengar, om han exempelvis hade fördubblat den nuvarande trafikomläggningsskatten eller tredubblat den och därmed alltså gjort beskattningen linjär, ty den har inte något som helst samband med trafikbelastningen på vägarna utan är, som jag sade, en rent fiskal åtgärd. Det förefaller mig, herr talman, som om frågan inte har varit föremål för tillräckliga överväganden, och det är tänkbart — jag kanske kan betrakta det som en välvillig förklaring — att finansministern inte har tänkt igenom konsekvenserna. Han talade i den speciella propositionen om att skatten inte har höjts sedan år 1954 och att det alltså bör ske en ändring motsvarande penningvärdeförsämringen. Det är ju ett fantastiskt resonemang. Transportkostnaderna per tonkilometer har under de senaste femton åren i löpande penningvärde varit nästan sjunkande. Skall vi räkna med ett fast penningvärde har de märkbart sjunkit, vilket är ett uttryck för en rationalisering av transporterna och en glädjande sådan. Man skall då inte lägga sten på börda i denna del genom att ta pengar från det nyttigaste av alla trafikmedlen och göra det lindrigast för sådana, som i huvudsak får hänföras till den inte fullt så nyttiga trafiken. Förslaget är, herr talman, illa genomtänkt och orationellt. Det slår fel och det bör om möjligt tas tillbaka eller omarbetas av bevillningsutskottet för att bättre passa svenskt näringsliv.

Herr talman! Såsom redan tidigare nämnts hade vi så sent som den 30 november i fjol i denna kammare en ganska ingåendge debatt om den skrämmande utvecklingen av brottsligheten i vårt land. Denna framgår kanske tydligast av uppgifter om antalet till polisens kännedom komna brott, vilket ökat från cirka 235 000 år 1956 till nästan 400 000 år 1965. I novemberdebatten varnades för att låta den skenbart gynnsamma statistiken om antalet fångar på våra anstalter vara avgörande för bedömningen av brottslighetens utveckling. Denna varning kvarstår. Att fångantalet nedgått har främst sin förklaring i den nya brottsbalkens bestämmelser om en utökad frivård. Den minskade beläggningen på våra anstalter är givetvis i och för sig ett glädjande faktum, som innebär att förhållandena på fångvårdsanstalterna blivit något drägligare. Alltjämt är emellertid som bekant flera anstalter i ett synnerligen dåligt skick, varför den planerade avvecklingen av dem och ersättandet med nya välutrustade anläggningar är något mycket angeläget. Antalet på fångvårdens anstalter intagna utgjorde år 1966 cirka 5 000 medan samtidigt över 19000 personer stod under övervakning inom frivården. Detta stora frivårdsklientel, avsevärt större än föregående år, är ett tydligt bevis på att brottsbalkens påföljdssystem och de ökade möjligheterna till villkorlig frigivning inneburit en ökad betydelse av kriminalvården i frihet. Resurserna på frivårdssidan har något ökats men enligt mångas mening ej tillräckligt. Personligen tror jag att vi måste satsa mer bl.a. på skyddskonsulentorganisationen. Beträffande denna har jag för övrigt inte kunnat undgå notera att justitieministern icke tillstyrkt kriminalvårdsstyrelsens förslag om en delning av Kalmar skyddskonsulentdistrikt, vilket skulle ha inneburit en ökning av personalen med en skyddskonsulent och ett biträde. Departementschefen har på intet sätt motiverat sitt ställningstagande, vilket är beklagligt men ingalunda enastående. Studiet av årets statsverksproposition visar, även under andra huvudtitlar än den här aktuella, ofta sparsamma och ibland helt obefintliga motiveringar till statsrådens förslag. Inom frivården har övervakarna en utomordentligt viktig uppgift. Alla är överens om det angelägna i att för denna förvärva så lämpliga personer som möjligt. Den pågående utredningen om de enskilda övervakarna inom kriminalvården, som bl.a. gäller storleken av deras ersättningar, tillsattes i mars 1966. Det är att hoppas att den snarast kan redovisa sitt förslag och att detta kommer att resultera i ökade möjlig heter att till uppdraget som övervakare rekrytera »omdömesgilla, intresserade och socialt inställda människor i skilda yrken och samhällsförhållanden», såsom det heter i statsrådets direktiv till utredningen. En ordentlig upprustning på detta viktiga område är ytterligt angelägen. Vid debatten i höstas konstaterades att ökningen av brottsligheten var särskilt markant beträffande grövre brott. En aktuell illustration till denna grova brottslighet hade vi då i trippelmordet i »Träsket» i huvudstadens centrum, vilket brott polisen klarade upp berömvärt snabbt. När vi i dag diskuterar samma problem, går allas våra tankar till det ännu ouppklarade trippelmordet i Handen, där två polismän och en vaktman blev mördarnas offer. Utan överdrift vågar man påstå, att dessa båda fruktansvärda händelser icke lämnade någon normal människa oberörd. Men frågan är om de skakat oss, fått oss alla att inse vilken kusligt skrämmande realitet den omfattande grova brottsligheten nu är i vårt land. Är vi nu sent omsider villiga att ge polisväsendet tillräckliga resurser för att det skall kunna fungera tillfredsställande? En av samhällets primära uppgifter är dock att se till att den enskilde medborgaren skall kunna känna säkerhet till liv och lem, vilket nu tyvärr ej är fallet — inte ens på ljusa dagen i kungl. huvudstadens centrum. Den omorganisation som genomfördes i samband med polisens förstatligande den 1 januari 1965, anses ha inneburit en rationalisering av polisverksamheten. En viss förstärkning av resurserna har onekligen ägt rum under senare år och föreslås även nu av departementschefen, men den är uppenbarligen otillräcklig för att polisen skall ha möjlighet att fullgöra sina skyldigheter på ett tillfredsställande sätt. Ett beklagligt faktum är att antalet brott, som inte kan utredas, är stort — ja, så stort att många finner det meningslöst att till polisen anmäla be gångna brott. Vidare nödgas vi konstatera, att polisens övervakning på många håll inte är tillfredsställande och att skyddspolisiär verksamhet på vissa orter förekommer endast i mycket obetydlig omfattning. I sammanhanget bör också erinras om att övertidsarbete förekommer i alltför stor utsträckning inom polisen. Man hade väntat att departementschefen i detta läge skulle ha föreslagit en rejäl förstärkning av bl.a. den 1okala polisorganisationen. Djupt besviken blir man emellertid då man finner att rikspolisstyrelsens förslag om en ökning med 1349 tjänster prutats ned till 250 och samtidigt erfar att detta antal inte är mer än vad som erfordras enbart för att kompensera den arbetstidsförkortning för polisen, som beslutats från och med nästa årsskifte. Den polisiära situationen har uppenbarligen förvärrats, mest i storstäderna och främst i Stockholm, där ordningsläget nu måste betecknas som utomordentligt allvarligt och ytterst oroväckande. I detta sammanhang ber jag, herr talman, att få instämma i vad kammarens ålderspresident i sitt anförande den 10 januari framhöll om massmedias och tidningarnas stora ansvar vid skildringen av brottsligheten i huvudstaden. Det ligger en uppenbar fara i att unga förbrytare ibland kanske kommer att i svensk ungdoms ögon framstå med något av en hjältegloria kring sig. Dagen H kastar sin skugga framför sig. Övergången till högertrafik den 3 september kommer givetvis att ställa ökade krav på polisens trafikövervakning. Här kommer också polisens medverkan vid trafikundervisningen i skolorna in i bilden. Allt innebär för polisen behov av ökade personella resurser. I detta sammanhang vill jag gärna erinra om hur värdefullt det är att barnen redan på ett tidigt stadium, i skolan, får kontakt med polisen och av den undervisas inte bara om trafikregler utan också om det elementära i vårt polisoch rättsväsende. Det gäller att så tidigt som möjligt vinna ungdomen för en positiv inställning till polisen, så att vi i framtiden kan få en helt annan attityd till polisen från allmän hetens sida. Oerhört mycket vore därmed vunnet. Man vill också gärna hoppas att många ungdomar genom en kamratlig kontakt på ett tidigt stadium med polisen — här skulle ett utbyggt system med s.k. kvarterspolis ha stort värde — kunde räddas från att komma in på brottets bana. Till det mest skrämmande i dagens samhälle hör nämligen den ungdomsbrottslighet som griper omkring sig allt längre ner i åldrarna. Anledningen härtill är oklar. Olika faktorer medverkar förvisso, men måhända främst den tilltagande sekulariseringen i vårt samhälle samt hemmens och skolans försvagade grepp om barnen. Dessa saknar i stor utsträckning i hem och skola det stöd de så väl behöver, då de ej är kapabla att bära den alltför stora frihet som man nu ofta ger dem. Den så kallade fria uppfostran har enligt min mening gått för långt. Förr hade exempelvis hemmen som ville skydda barnen från olyckan att börja röka ett stöd i skolans tobaksförbud. Nu tillåts rökning i skolan, vilket är närmast upprörande med hänsyn till vår kännedom om tobaksmissbrukets hälsovådliga konsekvenser. Närmast beklämd blir man också inför det faktum att många hem i den moderna andans tecken låter även mycket unga barn vara ute sent om kvällarna, ja ofta långt efter midnatt. Konsekvenserna av denna slapphet i uppfostran är väl kända, icke minst för våra barnavårdsnämnder. För min del tror jag att det är hög tid att vi över hela linjen, i hem, skola och samhälle, tänker om och i barnens eget intresse söker ge dem en fastare uppfostran. Samarbetet hem—skola är ytterst betydelsefullt i detta sammanhang och bör på allt sätt stödjas. En detalj, men en långt ifrån oviktig sådan, är en effektiv övervakning av skolkningen i skolorna. Bakom denna döljer sig nämligen inte sällan spriteller narkotikabruk eller annat osunt leverne. Ungdomsorganisationernas betydelse när det gäller att ta hand om ungdomen kan inte nog starkt framhållas. För min del faller det sig naturligt att därvidlag särskilt understryka idrottsrörelsens förmåga att intressera de unga, både pojkar och flickor. Vår idrott omfattar ju numera så många olika grenar — till Sveriges riksidrottsförbund är anslutna icke mindre än 46 specialförbund — att den kan tillgodose skilda intressen hos ungdomen. Ungdomsidrotten i vårt land har också expanderat på ett glädjande sätt. Fritidsgruppsverksamheten inom idrotten har även fått en imponerande omfattning. Statsbidrag för denna verksamhet utgår för deltagare i åldern mellan 12 och 25 år. Kanske främst simningen har många medlemmar i lägre åldrar, varför en sänkning av den statsbidragsberättigade åldern till 10 år snarast bör genomföras. Önskemål härom har framförts från flera håll, där viljan finns att ta hand om dessa mycket unga, men där resurserna för denna verksamhet är mycket begränsad. Med tacksamhet skall erkännas att samhället under gångna år givit idrottsrörelsen ett värdefullt stöd, men man måste ändå, icke minst med hänsyn till situationen på ungdomsfronten, framhålla nödvändigheten av att detta stöd byggs ut. Bristerna är alltjämt stora, främst i fråga om ledare och instruktörutbildning och i frågor om lokaler. I lokalfrågan har givetvis årets proposition nr 10 om införande av en investeringsavgift på 25 procent eller i realiteten ett stopp för byggande av alla sporthallar och andra idrottsanläggningar under tiden 1 mars 1967—30 september 1968 slagit ned som en bomb. Det är ett för idrottsrörelsen mycket allvarligt slag som kommer en att erinra sig den kusligt långa period på tio år, då vi här i landet inte fick bygga några gymnastiklokaler. Den gången uppstod en mycket allvarlig eftersläpning som givetvis fick en olycklig återverkan på den fysiska fostran i våra skolor. Detta byggnadsstopp kommer på idrottens område liksom på andra områden att slå blint. I vissa kommuner har man hunnit få fram sina idrottsanläggningar. I andra har det fått vänta till förmån för andra angelägna projekt såsom skolor, ålderdomshem o. s. v. I min hemstad exempelvis har vi flera decennier fått vänta på en simhall som skulle ersätta en från början av detta sekel. Den nya simhallen är utomordentligt angelägen inte minst med tanke på stadens över 8 000 skolungdomar. Stadsfullmäktige har fattat principbeslut om simhallen, ritningarna är klara, och avsikten har varit att komma i gång nu till hösten. Och så kommer detta påbud, som t. v. sätter stopp för det hela. Invånarna i Kalmar är numera på det klara med att en simhall inte är någon lyxanläggning, den hör till en modern stads normala utrustning, och de är villiga att betala kostnaden men givetvis inte något extra pålägg på 25 procent. Situationen kan vara densamma på andra håll, vilket inte gör saken bättre. Och så kommer vi till alla dessa mindre idrottsanläggningar som är planerade runtom i vårt land, av vilka många ofta kommer till stånd med en värdefull = frivillig arbetsinsats från händiga medlemmars sida. Hur skall det gå med dessa mindre idrottsanläggningar? Skall även alla dessa stoppas? Vådan härav blir ju ur ungdomssynpunkt dubbelt stor. Här måste också erinras om att våra idrottsanläggningar är våra kanske mest effektiva ungdomsgårdar och därmed ett ytterligt värdefullt inslag i ungdomsvården. Personligen har jag den uppfattning en att resursfördelningen i vårt samhälle i flera avseenden är mycket otillfredsställande. På skolans område kostas det på imponerande belopp, utom när det gäller barnens fysiska fostran. Beträffande den är man njugg. Valfribeten prisas högt många gånger, men vad blir det av valfriheten i fråga om den fysiska fostran i skolan? Som regel kan man erbjuda eleverna gymnastik, men endast på relativt få håll som alternativ exempelvis simning. För flera år sedan motionerade jag i riksdagen om en utredning för att få till stånd statsbidrag till simlokaler lika väl som till gymnastiklokaler vid våra skolor. Ett enhälligt statsutskott tillstyrkte motionen som bifölls av riksdagen. Kungl. Maj:t uppdrog åt skolöverstyrelsen att verkställa utredningen. Denna resulterade i ett betänkande med positiva förslag, vilka emellertid — enligt min mening ganska onödigt — överlämnats till 1965 års idrottsutredning. När denna kan väntas slutföra sitt arbete är väl ovisst. Enligt riksdagsberättelsen beräknas arbetet pågå även hela år 1967 till att börja med. Tyvärr torde utredningen komma att dra ut på tiden. Önskvärt vore att den kunde avge något delbetänkande. I fråga om statsbidrag till simlokaler för undervisningsändamål är detta mycket angeläget. Så bara några ord i ett annat idrottsärende, som är av mindre räckvidd men som just nu har sin speciella aktualitet. Vi har alla i tidningarna sett att några av våra främsta skidåkare av skatteskäl har sett sig nödsakade avstå från priser som de på grund av sina prestationer varit berättigade tiil. Detta har helt naturligt väckt stor förvåning och irritation. Även om vi är på det klara med att breddidrotten är den värdefullaste, inser vi alla att elitidrott behövs som en stimulans för de mångas idrottsutövande. Ett faktum är att våra skötsamma elitidrottsmän som föredömen och idoler gör en värdefull samhällsinsats. Jag vill hoppas att de överläggningar mellan myndigheterna och idrottens organisationer som annonserats för att komma till rätta med skatteproblemet när det gäller idrottspriser skall lämna ett snabbt resultat, som kan accepteras av båda parter och av den allmänna opinionen. Det statsfinansiella läget torde ej kunna åberopas som skäl mot en hygglig lösning av denna fråga. På det idrottsområde som torde vara mest försummat från samhällets sida, nämligen den s.k. studentidrotten, har annonserats en särskild proposition, beräknad att avlämnas i vår. Med hänsyn härtill skall jag inte nu beröra denna viktiga fråga, till vilken det emellertid torde bli anledning återkomma. Herr talman! Innan jag lämnar ungdomsfrågorna vill jag endast med glädje och verklig tillfredsställelse konstatera att förmynderskapsutredningen i sitt i går till justitieministern överlämnade betänkande föreslagit en sänkning av myndighetsåldern från 21 till 20 år. Detta är enligt min uppfattning ett välförtjänt betyg åt vår svenska ungdom, som ju dess bättre till helt övervägande del är både skötsam och mogen. Herr talman! Försvarsfrågan har berörts av många talare i remissdebatten. Som enkel man i ledet ber jag att till slut i den få säga endast några ord. Jag tillhör inte de äldre i denna kammare, men jag är tillräckligt gammal för att väl minnas 1925 års olyckliga nedrustningsbeslut och för att veta hur kostsamt det blev för det svenska folket. Endast en nådig försyn räddade oss för övrigt från att för det beslutet få betala det högsta priset — vår frihet. Förvånad är jag nu över att, efter det senaste krigets erfarenheter, med hänsyn till situationen ute i världen och de dagsaktuella uppgifterna om stormakternas ökade militära kostnader, så många, även här i riksdagen, tar så lätt på vår försvarsfråga. Direkt kusligt tyc ker jag det är när man här i kammaren rent av ställer frågan: Har vi möjligheter att försvara oss? Det är inte min mening att här sätta igång en ny försvarsdebatt. Jag vill bara att vi alla skall känna vårt ansvar. Vi måste slå vakt om vårt försvar och icke, som nu sker, göra det till föremål för ofta onyanserad kritik. Saklig kritik och granskning skall givetvis förekomma även beträffande försvaret, men det gäller att se upp med dem som nu, en del tydligen av partitaktiska skäl, går till angrepp mot försvaret. Försvarsviljan i vårt folk är den viktigaste faktorn i vårt försvar. Dagsaktuella uppgifter ger vid handen att den är vikande. Det är såvitt jag förstår kanske främst vår uppgift, vi som har förtroendet att i riksdagen representera svenska folket, att på allt sätt medverka till stärkandet av försvarsviljan. Må vi betänka detta vid vårt agerande i försvarsfrågan!

Herr talman! Så här på aftonen den andra dagen befinner vi oss i debattens slutskede och i de heta stridernas mera lugna efterdyningar. De reflexioner som jag tänker framföra har bra litet att göra med statsverkspropositionen. Egentligen borde jag tala sist för att inte tvinga efterföljande talare att fördriva längre tid än nödvändigt här i kammaren. Jag står emellertid på listan nu, och jag tänker säga vad jag har på hjärtat. Redan när man flyger över Skåne kan man inte undgå att lägga märke till den mycket stora byggnad, som centralblocket vid Lunds lasarett utgör. I ännu högre grad framträder den när man från Malmö beger sig mot Lund på landsvägen. Den dominerande byggnaden i Lund är det nya centralblocket till det under utbyggande varande lasarettet. På ett liknande sätt förhåller det sig på många andra ställen i vårt land. Den största byggnaden i ett samhälle, eller åtminstone en av de största byggnaderna eller ett av de största byggnadskomplexen, är lasarettet eller ett annat sjukhus. Det må gälla Boden eller Lycksele, Umeå eller Sollefteå, Kalmar eller Simrishamn, Uddevalla eller Karlstad och varför inte Danderyd, Stockholm eller Göteborg — för att bara nämna några exempel. Alla de byggnaderna har tillkommit för att tillgodose de vårdbehov och de behandlingsmöjligheter som vi i vår tid vill ställa till förfogande för våra medmänniskor. Vi vet att våra behandlingsmöjligheter ännu är begränsade och att våra vårdresurser är otillräckliga. Vi vet att vi har både lokalbehov och just för närvarande kanske framför allt personalbehov som inte kan tillgodoses. Vi har ju redan hört det diskuteras tidigare i dag. Men vi strävar vidare. Vi behöver allt fler lokaler, allt större byggnader och allt mer personal. Vi vet att en aldrig så fin byggnad ingalunda motsvarar sitt pris om den inte kan fungera. Ibland kan vi tycka att vi kostar på oss alltför dyrbara och alltför spatiösa sjukhusbyggnader — och det är kanske rätt ibland. Jag vill inte bestrida att så kan vara fallet någon gång, trots att vi har en statlig myndighet som nog så hårdhänt granskar ritningarna så att de begränsade resurserna skall fördelas på ett riktigt och ändamålsenligt sätt. Men ofta är det helt visst så, att kortsynt snålhet och överdriven spariver leder till en utformning vid nybyggnad eller ombyggnad eller omdisposition av äldre lokaler som i det långa loppet ger ökade kostnader och större olägenheter än vad som egentligen bort få förekomma. Jag tror att man så kan tolka den olyckliga situationen som har uppkommit i fråga om barnsjukhuset i Göteborg och som nu med sådan lidelse diskuteras. Utvecklingen inom den medicinska vetenskapen går snabbt. Det gör att nya utrymmen och ny personal snabbt behövs för nya uppgifter. Den snabba utvecklingen gör att uppgjorda planer snart blir förlegade och att fleråriga framtidsplaner, hur väl motiverade och hur väl utarbetade de än kan förefalla att vara, ändå alltid kommer att ha ett begränsat värde. Vi måste också konstatera att en utbyggnad av våra sjukvårdsinrättningar för att tillgodose utvecklingens krav medför betydande ekonomiska uppoffringar. Det måste vara riktigt att takten i utbyggnaden väges mot andra behov och bestämmes av tillgången på arbetskraft och medel för byggande och för drift, även om detta då och då medför en viss eftersläpning. Men man måste rätta munnen efter matsäcken. Personalbehovet försöker man på olika sätt tillgodose — den saken har vi många gånger här diskuterat, inte minst i dag. Ökad utbildning, rationaliserat arbete och ökade åtgärder i olika former för att möjliggöra för somliga att återvända till eller att gå ut i yrkesarbete inom vårdyrkena eller för att stimulera andra till att göra detta är några vägar. Tyvärr tycks det finnas en bestämd tendens till att nå målet genom att sänka kraven på utbildning även för personal som avses för ansvarsfyllt arbete. Den tendensen synes mig vara olycklig, och jag kan inte förstå hur man kan vilja ta ansvar för den — jag syftar här närmast på intagningsbestämmelserna beträffande vissa utbildningsvägar för kvalificerade yrken inom vårdområdet. När några sekler har gått i graven och vår tid har försvunnit, kommer väl några av våra sjukhusbyggnader att vara ibland de minnen som återstår och som kan erinra om vad vi gjorde och vad vi tänkte i vår tid. De kan på ett sätt sägas vara monument över den medicinska vetenskapens och den praktiska medicinens framsteg i våra dagar.

Framstegen har verkligen varit stora. Det är ju ingalunda läkarna som har blivit märkvärdigare på något sätt. Men rent teoretiska vetenskaper som fysik och kemi, biokemi, bakteriologi, virologi, fysiologi, farmakologi och allt vad de olika vetenskaperna nu kan heta, har ställt till läkarnas förfogande metoder och medel som gjort del möjligt att förebygga, diagnostisera och behandla en rad sjukdomar, i fråga om vilken man förr i världen fick bara treva sig fram. Det har på sätt och vis blivit lättare att vara läkare. På så många områden, där man förr var utan möjlighet att påverka ett förlopp, får man numera uppleva avgörande resultat av sin behandling — resultat som höggradigt imponerar, om vi jämför med situationen bara för några decennier sedan. Bara några exempel: Blindtarmsinflammationer skördade ännu för 30 år sedan 500—600 människoliv om året i vårt land, medan siffran nu är cirka 90 och då mest åldringar, hos vilka ofta flera olika omständigheter samverkar till den olyckliga utgången. Där är det antibiotika som varit den starkaste orsaken till förbättringen. Stelkramp har under de allra senaste åren praktiskt taget försvunnit som dödsorsak. Där är det trippelvaccineringen i spädbarnsåldern och den förnyade vaccinationen i skolåldern och framför allt i värnpliktsåldern som spelat roll. Polion har praktiskt taget försvunnit med högst ett eller två fall om året. Så sent som 1953 hade vi 5000 fall, av vilka cirka 3 000 med förlamningar. Också här är det vaccinationen som har utrotat sjukdomen. Hur mycket lidande, hur mången livslång invaliditet har inte härigenom kunnat undvikas! Men särskilt när det gäller polion ger framgången oss ett ansvar. Liksom inom andra områden, som i dessa dagar har diskuterats, gäller det att vidmakthålla försvaret, även när faran ser ut att inte hota. Man glömmer så lätt att den ändå finns. Vi måste fortsätta att föra ett aktivt försvar, att driva propaganda för vaccination, och visar sig detta inte räcka måste man överväga att göra poliovaccineringen obligatorisk. I fråga om tuberkulosen är förhållandena också helt förändrade. Den var förr i världen den stora folksjukdomen, men är det inte längre. För 50 år sedan dog 8 500 personer om året i lungtuberkulos. De senaste åren, för vilka jag har statistik, är siffran knappt 400, därav till skillnad från tidigare mer än hälften i åldern över 65 år. Här har först den allmänna standardhöjningen och allmänhygieniska åtgärder och senare mot infektionen specifika läkemedel varit det väsentliga. Men vi skall ändå inte yvas. Ännu har vi kvar problemet med cancer, som i förtid skördar en mängd offer, och ännu har vi kvar problemet med den kroniska ledgångsreumatismen, som många gånger ger en livslång och mycket svårartad invaliditet. Uppgifter för den medicinska vetenskapen finns således alltjämt av stor omfattning. Vi skall inte heller tro att allt vad vi gör, som tycks leda till ett gynnsamt resultat, verkligen leder till en positiv vinst. Vi lyckas kanske rädda till livet ett svårt trafikolycksfall, där ändå skadan medfört en så svår invaliditet att det liv som blir kvar bara blir ett långt lidande. Vi kan kanske rädda en person från döden i en svulstsjukdom, där det ingrepp, som krävts, inneburit ett sådant stympande att livet därefter inte heller har så mycket mer att bjuda än svåra förhållanden under den kortare eller längre tid som han har kvar att leva. I vårt handlande ägnar vi samma intresse och samma arbete åt var enskild individ. Det är ett av de mest positiva Statsverkspropositionen m.m. dragen i vår tids inställning till människorna. Det draget vill vi inte på något sätt ge upp. Vi måste betrakta det som ett omistligt värde. Men det kan understundom leda till att våra resurser inte utnyttjas på ett sätt som ur andra synpunkter kan förefalla att vara det mest rationella. Vi har svårt att bereda åldringar och långtidssjuka den vård som de så väl behöver av brist på vårdplatser och framför allt på personal. Men vi överväger att åtala den läkare som upphör att med konstgjorda medel och med användande av ett visst uppbåd av kvalificerad arbetskraft uppehålla livet och därigenom bidrar till att fixera tidpunkten för det slutliga upphörandet av livsfunktionerna hos en person som levat ut sitt liv och hos vilken de högre funktioner, som vi betecknar som mänskliga, helt och definitivt redan slocknat. Vi har heller ingenting emot att satsa mycket stora resurser på en verksamhet, om vilken det sägs att aldrig har så många gjort så mycket för så få och där vinsten, än så länge, rent allmänt sett måste sägas vara mycket relativ, men där å andra sidan förhoppningarna om ökade framgångar måste kräva vidgade erfarenheter och stora insatser. I samband med den verksamheten ser man, som så ofta annars, hur stort intresset är hos den stora allmänheten att hjälpa varje enskild individ, som befinner sig i en livshotande situation. Det är ett drag i vårt nutida samhälle, som vi värderar mycket högt. Vi vill skjuta undan lidandet, och vi vill skjuta undan döden. Vi vill behålla livet så länge som möjligt, naturligtvis helst ett liv i kroppslig och andlig vigör, men i princip ett liv vilket som helst. Med viss överdrift kan man säga att vi »strävar mot odödlighet i detta livet». Men vi gör det inte konsekvent. Jag tänker i detta sammanhang inte på det förhållandet, att man i vissa kretsar anser att man utan begränsning skall kunna offra liv som ännu inte blivit födda.

Detta för att tillfredsställa massans önskemål att få njuta av sensationsmättade upplevelser. Vi vill inte dra de fulla konsekvenserna av förhållandena på våra vägar och vidta de åtgärder som skulle vara nödvändiga för att komma till rätta med den nya, ofta dödliga eller invalidiserande farsot som trafikolyckorna innebär. Sådana åtgärder är obehagliga och innebär tvång, och de skulle hindra oss från att njuta av fartens tjusning. Trots att vi med stolthet kan peka på att många sjukdomar försvunnit, får vi en ökning av andra, i vissa fall kanske beroende på att vi inte vill ålägga oss någon begränsning av vår önskan att njuta av mat och dryck, i andra fall är de kanske uttryck för en önskan att njuta av en löslig promiskuitet. Jag vill t.ex. erinra om att antalet gonorréfall under den senaste tioårsperioden nära nog fördubblats. Vi vill alltså å ena sidan förgöra sjukdom och lidande och tränga bort döden, men vi vill å andra sidan inte ålägga oss de begränsningar och den självdisciplin i olika avseenden som rimligen skulle krävas härför. Den som vill göra gällande att p-piller möjligen kan tänkas innebära ökad risk för blodpropp eller gulsot eller tidigare uppträdande åderförkalkning «betraktas närmast som kriminell. Man skulle kunna tro att vi lever i ett mycket lyckligt samhälle, när vi har det så bra. Död, lidande och invaliditet trängs bort, och mycket ringa hämningar läggs på vår livsföring. Standardhöjningen — observera den rent materiella, det mål som sätts högst i dagens samhälle — ger möjligheter åt allt fler att komma i åtnjutande av olika materiella ting. Men har man blivit lyckligare? Det kan man verkligen med skäl fråga sig. Självmordsfrekvensen, <alkoholmissbruket och narkotikamissbruket visar en tendens att öka, särskilt inom yngre åldersgrupper. Det tyder inte på att vår ungdom lever under lyckliga förhållanden. Självmordsförsöken är svårare att bedöma. Man lyckas ju ofta rädda sådana sömnmedelsförgiftade människor, och det är svårt att utröna i vad mån deras handlande är ett spel med stor insats för att nå ett visst syfte eller i vad mån det bottnar i en verklig önskan att fly bort från livet. Men nog är det en tankeställare att under den senaste veckohelgen på det lasarett, där jag alltjämt är verksam, inte mindre än tre medvetslösa sömnmedelsförgiftade människor låg på intensivvårdsavdelningen. Det var visserligen en tillfällig ansamling, men sedan nyåret har man fått in minst sex sådana fall på avdelningen. Inte heller de åldringar som lever ensamma, utan vård, utan hjälp av vare sig anhöriga eller samhället, kan vara lyckliga. Herr talman! Våra stora sjukhusbyggnader kommer en gång i framtiden att bli monument inte bara över vad vi gjorde, utan också över vad vi tänkte i våra dagar. En sak är att de är ett uttryck för de medicinska framstegen i vår tid och för vår önskan att utradera av sjukdom och skador bringat lidande, en annan är att de är uttryck för vår strävan i riktning mot vad jag har velat kalla odödlighet i detta liv. Är det inte ett säreget faktum, att samtidigt som vi lyckats förjaga döden, förskjuta honom allt längre bort i fjärran, så har vi blivit allt räddare för honom. Förr kom han som en naturlig gäst i varje familj av någon storlek. Han var ingalunda någon efterlängtad gäst, men han var en oundviklig gäst, man visste att han fanns, och man måste om också med sorg och smärta acceptera att han kom. I ett samhälle som har lyckats sätta dödens bortdrivande i system, är döden själv ett mycket svårare problem. Även om vi har klart för oss, att det enda man med säkerhet vet om ett nyfött barn är att det en gång skall dö, vill vi helst inte tänka på dödens ofrånkomlighet. En av våra stora tidningar har tagit upp frågan om människan inför döden till debatt med inlägg från många olika personer. En läkare, varför inte alldeles särskilt en kirurg, som haft tillfälle att se många olika människors inställning inför dödens ofrånkomlighet inom en nära framtid, har också många gånger haft anledning att reflektera över problemet. För mig har det länge stått klart, att för dem som skaffat sig en fast livsåskådning — för vanliga människor i form av en religiös övertygelse — för dem ter sig det oundvikliga steget ut i det okända lättare än för andra. Det betyder inte bara att religionen är opium för folket. Religionen ger, det tycker jag mig ha kunnat observera, en omistlig styrka för dessa människor inför det som för andra motses med oro och fruktan. När man ger sig från Malmö till Lund i dag, ser man lasarettets centralblock som den dominerande byggnaden. Den kan betraktas som en symbol för vår strävan att nå vad jag har velat kalla ett evigt liv inom vår jordiska tillvaro. I gamla tider när man begav sig från Malmö till Lund, var det domen som var den dominerande byggnaden. över hela vårt land var kyrkorna de dominerande byggnaderna i de olika samhällena. Också de var symboler för människans önskan om ett evigt liv. Då hade man alldeles klart för sig att det mått av liv som här på jorden var givet människan var begränsat, och man visste att det eviga liv, som man hoppades på och var viss om, låg i en annan värld. I vår sekulariserade tid har man förlorat den tron, Detta ligger säkert bakom det förhållandet att man nu har en så stark önskan att få en ersättning för denna förlorade tro genom att förlänga livet så långt som möjligt och sträva mot det ouppnåeliga målet av ett evigt liv inom vår jordiska tillvaro, för att återigen använda detta något tillspetsade utiryck. Det förefaller mig ofta som om denna strävan ändå inte kunde ge en sådan trygghet och tillfredsställelse som man önskar och som man skulle kunna vilja hoppas på. I vårt samhälle tänker vi alltför mycket på våra materiella framsteg och på våra materiella till-- gångar. Vi glömmer bort behovet av en livsåskådning som kan hjälpa oss i livets verkligt svåra ögonblick. Den kristna religionen och kyrkan gav i gångna tider åt de flesta människorna i vårt land en sådan livsåskådning, och det finns många som har den kvar ännu, Jag tror inte att man ännu har lyckats finna på någon som är bättre. Herr talman! I årets remissdebatt, innan vi tar itu med behandlingen av alla de många skiftande frågor som vi har att handlägga, har jag tagit mig friheten att anföra dessa reflexioner.

Herr talman! I den debatt som nu lider mot sitt slut har det talats mycket om försvaret. Jag skall anknyta till det — men inte på samma sätt som andra talare, utan jag vill säga några ord om vårt inre försvar, försvaret av medborgarnas liv och egendom mot gangstervälde och överfall. Herr Schött höll nyligen ett anförande, vari han berörde vissa synpunkter som jag hade ämnat ta upp. även med risk att upprepa något av vad han har sagt skall jag behandla frågan, ty jag anser den så pass viktig att det för närvarande inte kan talas för mycket om den. Jag vågar säga att den är vår allra viktigaste försvarsfråga för närvarande. titieministern gjort en översyn av den kriminella dagssituationen. Det har ju nyligen talats om hur brottsligheten har ökat. Jag förutsätter att kammarens ledamöter följer med i tidningarna och känner till detta så att jag inte behöver närmare redogöra för läget. Vad som gör bilden allra mörkast och kanske påkallar det största intresset är att vi nu har fått en kriminell verksamhet, som riktar sig direkt mot polismakten, och att man i vissa kretsar märker en reaktion att inför ordningsmaktens arbete ta parti för brottslingen mot polisen. Rikspolischefen meddelade nyligen att från nyåret 1965 till november 1966 hade registrerats 945 fall av polismisshandel i vårt land. Cirka ett hundratal var av sådan karaktär att vederbörande polisman måste sjukskriva sig. Man förstår det berättigade i att rikspolischefen i detta sammanhang ställer frågan: Kan ett rättssamhälle acceptera en sådan utveckling? Vi är väl allesammans på det klara med att vi vill svara nej. Frågan är dock: Skall Sveriges riksdag i år vid behandlingen av justitieministerns proposition avge ett sådant svar att svenska folket verkligen får den uppfattningen att vi menar allvar, när vi svarar nej på frågan? Riksdagen kommer inte ifrån ett ställningstagande till polisens behov och organisation med utgångspunkt från dessa nya aspekter. Justitieministern ger också en Ööversikt över polisens nuvarande arbetssituation och resurser. Det konstateras sålunda att personalstyrkan inte har ökat i samma takt som brottsligheten, även om man räknar med de senaste tillskotten. Antalet övertidstimmar förra året redovisas till cirka 2 miljoner. Vid en bedömning av polisens arbetsbörda och personalbehov måste hänsyn även tas till den framtida arbetstidsförkortning som också polispersonalen måste vara berättigad till. En stor del av polisens arbetstid tas i anspråk för trafikövervakning, en verksamhet — det är vi alla på det klara med — som kommer att kräva ökade insatser under de närmaste åren. Antalet motorfordon i detta land har under en tioårsperiod mer än fördubblats. I statsverkspropositionen redovisas en mycket intressant översikt över värdet av en intensifierad övervakning av trafiken. Av de försök som är gjorda framgår att resultatet på övervakningssträckorna är mycket gott. Antalet olyckor har kunnat nedbringas, och även i övrigt har man åstadkommit en bättre trafiksituation. Såsom ett slutomdöme sammanfattar justitieministern behovet av att polisen tillföres ökade personella och materiella resurser. Man skulle då kunna vänta att detta konstaterande tar sig uttryck i medelsanvisningen, men i det fallet blir man besviken. I stället för rikspolisstyrelsens begäran om 969 nya polistjänster och 380 tjänster för biträdande verksamhet blir det, som herr Schött nämnde, cirka 250. Visst skall man iaktta sparsamhet, och visst skall man erkänna att det har skett en ökning av polisstyrkorna, men man måste utgå ifrån de verkliga behoven. Man kan ställa frågan: Vilket är mest sparsamhet, att tillsätta nya tjänster och bekosta ny materiel eller att låta den kriminella verksamheten fortsätta i ökad omfattning? Det finns väl inga direkta siffror på vad brottsligheten kostar samhället och vad exempelvis trafikolyckorna kostar oss, men kan vi vända utvecklingen så gör vi säkert betydande besparingar. Det har här i riksdagen under de senaste åren väckts några motioner som har syftat till att man genom vissa åtgärder skulle försöka nedbringa den kriminella verksamheten, men samtliga har rönt ett mycket svalt intresse, och i regel har det hänvisats till utredningar. Det kan vara av intresse att titta särskilt på en utredning som berör dessa frågor. I riksdagsberättelsen finner vi att den år 1956 tillsatta kommittén angående undersökning av ungdomsbrottsklientelet ännu inte arbetat fram ett slutgiltigt betänkande. Efter beskedet att de sakkunniga under året hållit ett — säger och skriver ett! — sammanträde, konstateras fullt reglementsenligt att arbetet fortsätter under hela 1967. Det skulle vara av intresse, om regeringen gjorde något för att påskynda en sådan utredning. Det är ju oerhört viktigt att klarlägga de bakomliggande orsakerna till ungdomskriminaliteten. Vi har under de senaste dagarna blivit påminta om den skrämmande verklighet som består i att brottslingarna mycket lätt kan utrusta sig med vapen från våra militära förråd. Under de senaste sex åren har 1 800 vapen stulits ur de militära förråden. Av dessa är minst 400 kulsprutepistoler, den typ av vapen som begagnades vid de senaste polismorden. Det har länge talats om behovet av att låsa in dessa vapen på förvaringsplatserna så att de inte blir åtkomliga vid inbrott. Det torde emellertid vara ovisst om man någonsin och med överkomliga kostnader kommer att lyckas förvara dem stöldsäkert med det system man nu har. Så länge vårt mobiliseringssystem föreskriver att handeldvapen skall vara utspridda i tusentalet olika förråd över hela landet, ofta belägna ganska långt från bebyggelse, kommer det alltid att finnas risk för att dessa vapen kommer i händerna på kriminella element. Förråden är — det känner jag personligen till — ofta placerade så att en inbrottstjuv kan arbeta i lugn och ro hela natten utan att någon märker hans förehavanden. Man ställer därför frågan: Är det verkligen nödvändigt att dessa vapenförråd ligger på mobiliseringsplatserna? Det kunde vara praktiskt på 1940 talet, när detta system genomfördes, men med dagens snabba kommunikationer finns det möjligheter att på en enda timme förflytta vapnen till mobiliseringsplatserna. Mobiliseringen går ju inte mycket fortare om vapnen ligger på mobiliseringsplatserna, ty ofta skall andra transporter företagas, innan truppen kan träda i funktion. Därför vore det av största värde, om man tog upp frågan om att förvara vapnen centralt vid regementena eller på platser där det finns antingen absolut tillfredsställande förvaringsutrymmen eller också bevakning. Vårt nu gammalmodiga mobiliseringssystem skulle inte bli lidande av en översyn. Problemet att motverka brottslighetens tillväxt och att ge polisen bättre skydd är både omfattande och komplicerat, och jag är fullt medveten om att det inte finns något radikalmedel på detta område. Den stigande benägenheten för kriminella handlingar hänger väl samman med den allmänna förändringen av respekten för ordning och disciplin. Vi har länge i vårt land haft en propaganda som i frihetens namn vänt sig mot allt vad auktoritet och hänsynstagande till krav och disciplin heter. Denna tendens möter vi redan i skolan. Det är numera inte ovanligt att en lärare misshandlas av eleverna. Denna tendens omhuldas av förespråkare inom många avsnitt av uppfostringsarbetet. Det är inte att förvåna sig över om det ur dessa attityder kan växa fram avoghet och brist på aktning i förhållande till polismakten. Man kan, herr talman, fråga sig hur mycket som skall behöva hända innan vi tillräckligt uppmärksammar denna företeelse och vidtager de nödvändiga åtgärderna.

Herr talman! Under de två dagar som remissdebatten pågått har synpunkter på statsverkspropositionen framförts från olika delar av vårt land. Vi har nu i riksdagen att behandla alla de i statsverkspropositionen framlagda förslagen. Jag vill i anslutning till denna behandling endast anföra några få synpunkter, som för mig är angelägna att få antecknade till riksdagens protokoll. I översikten i bilaga 13 till statsverkspropositionen, inrikesdepartementet, omtalas att undersökningar pågår om problem, som berör urbaniseringen och glesbygdernas servicebehov, samt att resultaten av dessa undersökningar kommer att redovisas så snart detta blir möjligt. Det råder inget tvivel om att urbaniseringen har medfört problem såväl inom storstadsregionerna som inom glesbygderna. Det är en mycket angelägen uppgift att få till stånd en kartläggning över de förändringar som sker och att få fram ett förslag till åtgärder för att förbättra den kvarvarande befolkningens tillgång till service i glesbygderna. Jag hälsar därför med tillfredsställelse inrikesministerns skrivning, att möjligheten skall prövas ait effektivisera den öppna åldringsvården samt att vidtaga åtgärder i syfte att vidmakthålla och förbättra kommunikationerna samt även annan service för glesbygdsbefolkningen. Även om det statliga lokaliseringsstödet icke på långt när kan förhindra folkomflyttningar från landsbygd till städer, har ändock en rad orter i vårt land kunnat förmärka en avmattning i avflyttningen. Jag kan som exempel peka på den landsända varifrån jag själv kommer. Norra delen av Bohuslän har alltsedan stenindustrien upphörde att vara en storindustri fått vidkännas stora befolkningsminskningar med en onormal åldersfördelning som = följd. Denna minskning fortsätter, men icke i lika snabb takt. Det finns förhoppningar om att kommunalmännens tro på framtiden i denna landsända ändå till slut skall krönas med framgång. Vad jag i detta sammanhang har att anföra om norra Bohuslän kan också i stort sett gälla Dalsland. Även om mycket av Dalsland måste bli ödeoch glesbygd, är ändock livskraften i de stora samhällsbildningarna i Dalsland något att bygga på för framtiden. Lokali seringsstöd är emellertid en av förutsättningarna för att kunna hålla livskraften uppe. Den sedan något år tillbaka planerade ombyggnaden av vägen Åmål Strömstad är och förblir ett starkt önskemål såväl från Dalsland som från Bohuslän. Denna väg, som kommer att ge både Dalsland och Värmland en nära förbindelse med hamnarna på västkusten, bör komma till utförande med det snaraste. Persontrafiken på norra delen av Bohusbanan har av SJ bedömts som mycket oviss i framtiden. Att överföra denna trafik till den förut så hårt belastade Europaväg 6 kan inte vara försvarligt. Bohusbanan är en i alla avseenden modern järnväg. Den har betydelse för näringslivet och turismen och inte minst som stöd för en utbyggnad av industriföretag i norra Bohuslän. Ait göra inskränkningar i järnvägstrafiken till en ort, som är föremål för statligt stöd i industrilokaliseringen, måste väl ändå vara felaktigt. Jag tror på våra järnvägars framtid och anser att SJ har mer att vinna på en intensifierad propaganda för att tillföra bannätet nya inkomster än på att lägga ned järnvägslinjer, som är fullt driftsdugliga. När det gäller områden av vårt land som fått vidkännas befolkningsminskning och där den kommunala verksamheten har svårt att följa med i utvecklingen, måste kommunsammanslagning vara en mycket angelägen uppgift. Att samordna grundskola, hälsovård, brandväsende och mycket annat över kommunalförbund inom blocken är icke en form av kommunal verksamhet som får fortsätta, utan nu bör det vara kommunalmännens skyldighet att komma överens om ett samgående och bygga upp kommunala enheter, som förmår ge människorna den service de har rätt att kräva av samhället. Från länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län har framställts önskemål om en rad nya tjänster. Länsstyrelsernas verksamhet omfattar många nya arbets uppgifter, och jag vill här gärna intyga att framställningen om de nya tjänsterna är välgrundad; tjänsterna behövs om inte eftersläpningen av de arbetsuppgifter, som länsstyrelserna har att handlägga, skall bli alltför stor.

Herr talman! Länge har intresset för och vården om vår yttre miljö betraktats som någonting mindre väsentligt, mest som ett arbetsområde för naturromantiker och esteter. En omvärdering har dess bättre skett.

I dag vet alla att förhållandena har ändrats. Nu måste tvärtom såväl ekonomiska som personella kraftinsatser göras för att rädda över vår natur i ett inte alltför skadat skick till kommande generationer. Kraven från naturvården på samhällsekonomien är och kommer att bli stora. För att belysa det kan jag nämna några data om ett av de miljövårdande områdena, nämligen vattenvården. Efter att det första höggradiga reningsverket anlagts i Skara så tidigt som 1897 dröjde det lång tid innan kommunerna på allvar tog sig an vattenvården. Den 1 januari 1966 hade vi 773 höggradiga reningsverk, av vilka inte mindre än 564 tillkommit under 1960-talet. I pengar hade kommunerna vid den tidpunkten investerat 523 miljoner kronor, således ett högst betydande belopp. Det är att märka att vad som kallas höggradig rening inte innebär rening från närsalterna, som alltfort tillförs våra vattendrag och utgör ett synnerligen allvarligt hot om en igenväxning av sjöarna, som på sikt kan bli synnerligen ödesdiger. För att motverka en sådan utveckling finns det åtminstone två vägar att välja på. Antingen får man finna nya reningsmetoder, som klarar även detta problem, eller också får man försöka nedbringa mängden närsalter i avloppsvattnet. Detia kan till en del ske genom att belägga sådana komponenter som i mycket hög grad tillför avloppsvattnet närsalter — framför allt de syntetiska tvättmedlen — med en särskild avgift. Genom en sådan åtgärd kan man troligen tvinga fram ett substitut som är mindre skadligt sett ur den synpunkten. Lämpligt synes också vara en kombination av båda dessa metoder så att en intensifierad forskning för förbättrade reningsmetoder kan finansieras med hjälp av avgifterna. De miljövårdande åtgärderna har således snabbt blivit både omfattande och kapitalkrävande. Främsta förklaringen till detta är naturligtvis den kolossala omflyttning som ägt rum och som fortfarande pågår från landsbygd till tätort. År 1960 bodde 73 procent av vårt folk i tätorter, och utvecklingen beräknas bli sådan att 85 till 90 procent av vårt folk finns i tätorter år 2 000. Väsentligt är också att komma ihåg att urbaniseringen främst sker mot storstadsregionerna, där naturligtvis markresurserna blir speciellt hårt ansträngda, och riskerna för svårartad nedsmutsning av olika slag stora. Urbaniseringsprocessen håller på att förändra hela vår samhällsbyggnad från utspridd landsbygdsbebyggelse till stadslandskap. Det gör att dagens miljöarbetare inte bara har till uppgift att vårda våra tillgångar utan kanske främst att skapa nya livsmiljöer, och det är en uppgift som angår oss alla på ett närgånget sätt, politiker och samhällsbyggare av alla slag samt inte minst den stora allmänhet som skall använda sig av de stora tätortsområdena. I den kraftiga omstrukturering som således pågår intar planeringsverksamheten en mycket central roll. Det är på planeringsstadiet som alla faktorer måste vägas samman så att helhetsresultatet blir så optimalt som möjligt sett ur sådana synpunkter som markanvändning, social och kulturell service, invånarnas valfrihet o.s.v. Uttryckt mer i detalj gäller det, för att nämna ett exempel, att redan på planeringsstadiet åstadkomma ett kommunikationssystem som ger en förbättrad trafiksäkerhet. Utförs planeringen med omsorg undgår man nödvändiga ändringar i senare skeden som blir mera dyrbara eller i värsta fall inte ens går att utföra. En genomtänkt planering skänker en levnadsmiljö som i sig själv utgör en förebyggande fysisk och psykisk hälsovård, vilken i sin tur ger utslag i mera harmoniska människor som kan utföra en bättre insats 1 produktionen. Planeringen av vårt samhällsbyggande ombesörjes för närvarande som bekant av primärkommunerna. I någon mån förekommer interkommunal regionalplanering. Framväxten av kommunblocken möjliggör en förbättrad planering genom att större enheter åstadkommes. På ett par håll i vårt land har landstingen gripit sig an regionalplaneringen så att samordningen kan ske för ännu större områden än vad kommunblocken medger. I båda fallen är det emellertid kommunalt huvudmannaskap för planeringsverksamheten. Under senare tid har också diskuterats en centralstyrd riksplanering. Till årets riksdag har aviserats en proposition om delning av byggnadsstyrelsen. Förslaget har gjorts upp av en arbetsgrupp inom kanslihuset, och enligt detta skall ett planverk inrättas, som blir underordnat kommunikationsdepartementet. Man kan således i detta avseende skilja på två olika vägar för regionalplaneringen, den ena med kommunerna som huvudman och den andra med staten, d. v. s. regeringen som huvudman. I det sistnämnda fallet får man anta att länsstyrelserna med planeringsråden blir departementverkets organ ute i landet. Metodikvalet har stor betydelse för den kommunala demokratien, långt viktigare än det mångomtalade kommunala sambandet. Skulle de kommunala organen förlora planmonopolet, kan det betyda ett allvarligt steg mot maktlöshet och kanske den kommunala självstyrelsens försvinnande. Så har skett i Holland, och i Italien är utvecklingen densamma. Under vårriksdagen kommer enligt den förteckning vi fått över väntade propositioner också förslag om riktlinjer för jordbrukspolitiken. Ett led i diskussionen kring förslaget kommer säkert att röra igenläggning av odlad jord. Problemet kommer att tas upp ur skilda aspekter, främst rationellt ekonomiska, men också på ungefär det sätt som Ivar Lo-Johansson gjort i romanen Traktorn. Den skildrar livet på en sörmländsk herrgård. Godsägaren beslutar sig av ekonomiska skäl att plantera skog på Fagerkulla äng. Inspektorn, med respekt för generationers odlarmöda, uttrycker sin förtrytelse och säger: »Man borde tillfråga en moralisk instans och alla de döda om man har rätt att lägga jord igen, jord som har brutits under människors svett och kostat så oerhörd möda.» Det här skall inte fattas som något inlägg i den jordbrukspolitiska debatten, utan som ett inlägg om landskapsvården. Jag är fullt medveten om att var tids ekonomiska lagar måste få verka, dock inte hämningslöst. Det råder knappast någon tvekan om att majoriteten av det svenska folket betraktar odlingslandskapet — öppna fält omväxlande med lövrik hagmark — som något omistligt. Naturligtvis är skogsplanteringen ett alternativ för att få större ekonomisk bärighet på mark som tas ur jordbruksproduktionen. Men behöver det vara det enda alternativet? Många gånger har tanken förts fram att ha betesdrift som en alternativ möjlighet till skogsplanteringen, men det ver kar på en lekman som om man ännu inte undersökt det alternativet tillräckligt seriöst. Det är angeläget att jordbruksforskningen satsar hårt på att få fram en ekonomisk lönsamhet för denna produktionsform. Att så sker måste bedömas vara en av de viktigaste landskapsvårdande åtgärderna i dag. Fritidsintressena står «naturligtvis bakom samma önskan. Jag vill i det sammanhanget mer parentetiskt betona vikten av att fritiden blir utnyttjad på ett aktivt sätt. Vi »nutidsittare» behöver väckas för större förståelse för att regelbundet motionerande i frisk luft skulle förbättra vårt hälsotillstånd såväl fysiskt som psykiskt högst avsevärt. Sveriges riksidrottsförbund publicerade i slutet av förra året en undersökning som gjorts för att beskriva svenska folkets motionsoch idrottsvanor. Det gäller således inte tävlingsidrotten, utan vad svensken i allmänhet utövar för idrott och motion. Av sammanfattningen kan utläsas att i 26 procent av våra familjer förekommer över huvud taget ingen idrott eller motionsutövning och att endast 30 procent av svenskarna anser sig motionera regelbundet. Man håller gärna med utredarna när de slår fast att utrymme bör finnas för ökad utövning av idrott och motion. Vi bör observera de gjorda iakttagelserna och på allt sätt stödja en ökad bredd på vår motionsidrott. TV har redan tagit lovvärda initiativ i det avseendet, och man får hoppas på en fortsättning.

Men flugorna lever och rönnbärsmalen och ängrarna i allt resistentare stammar som hämtat kraft likt de första kristna ur svåra förföljelsers fasor och helt visst skall besitta jorden en vacker dag. Den är då en blanksliten, nedsnaskad fattig planet vars mylla är nedsköljd i havet, vars skogar är tomma på blommor och källor och fåglar och sommardoft mellan högar av engångsglas kring tynande städer.»

Herr talman! Det finns två slag av argument som brukar användas för att motivera den politiska demokratien. Den ena är det »negativa». Man pekar på bristerna i andra, konkurrerande statsskick. Man kritiserar godtyckligheten i skilda slag av graderade rösträttsskalor. Och man visar på de väldiga riskerna med system där de makthavande inte får offentligen kritiseras. Med den uteslutningsmetoden når man slutsatsen att demokratien — fastän själv fylld med ofullkomligheter — är det minst dåliga av samhällsskick. Den andra argumentstypen är den »positiva». Man betonar värdet av att alla grupper i samhället med den allmänna och lika rösträtten får inflytande över statsmakternas handlande och därmed troligen den förda politiken formas mer i överensstämmelse med de många människornas behov och önskningar. När reformerna kan drivas fram utan revolution skapas en ny samhällsanda av ansvarstagande och solidaritet. Och vi vet att politikens former ofta bestämmer politikens innehåll. När många människor med lika rättigheter har att fatta besluten, blir resultaten i regel annorlunda än när makten ligger hos ett fåtal privilegierade. Jag tror att de flesta av oss är beredda att begagna båda de här slagen av argument om vi tvingas motivera demokratien. Vår höga värdering av demokratien som arbetsmetod måste självfallet också spela en stor roll för vår hållning i åtskilliga utrikespolitiska konflikter, där friheten är hotad eller där demokratiska krafter inom ett land själva hotar en totalitär regim. Folkstyrelsens obestridliga framgång i många länder har lett till att själva ordet »demokrati» fått en så starkt positiv värdeladdning att det kommit att nyttjas för en rad inrikespolitiska krav. Många av oss har ofta talat för företagsdemokrati, en demokratisk författning, kommunal demokrati, skoldemokrati, intern partidemokrati och många liknande reformer. Gemensamt för sådana förslag och slagord är att de i regel utgår från de värderingar som vårt styrelseskick bygger på och söker tillämpa dem på andra frågor och områden. Men det finns många som brukar varna för sådana paralleller. Styrelseskicket är en sak, säger de, det utgör politikens spelregler. Men det är fel och missvisande att använda den statsvetenskapliga termen demokrati på områden med helt andra förutsättningar och som i själva verket gäller praktiska avvägningar. De som varnar för analogitänkandet saknar inte argument. Företagsdemokratien måste alltid, menar man, skapa balans mellan de anställdas makt och inflytandet för dem som satsat sitt kapital. Vad är »en demokratisk författning» i en värld där demokratiernas konstitutioner ger en så rik provkarta på olika lösningar? I kommunerna måste det alltid finnas plats för praktisk samverkan om konkreta ting utan att bindas av samma principer om strid och maktbalans som på riksplanet. Skoldemokratien kan ändå aldrig gå så långt att eleverna får upphäva skolöverstyrelsens läroplaner eller själva utse och avsätta lärare. Och de som förespråkar den interna partidemokratien får inte glömma att man ständigt måste göra en avvägning mellan partikongressens makt och riksdagsgruppens integritet. Ändå tror jag att vi i alla dessa fem sakfrågor kan få inspiration av de värderingar som har drivit fram den politiska demokratien och att det i samtliga fall kan vara fruktbart att pröva både de negativa och positiva argumenten för en mer långtgående demokratisering. Jag tar först upp frågan om företagsdemokratien, är det möjligt att mycket länge till bevara den auktoritära beslutsstruktur som än i dag präglar företagen i Sverige? är det i längden möjligt att de som är anställda i ett företag hålls utanför det organ som fattar de centrala avgörandena och där nästan alla viktiga informationer kan drivas fram, alltså själva styrelsen? Vi som svarar nej på frågorna tror i stället att känslan av medansvar och solidaritet med företaget kommer att förstärkas om de anställda får utse representanter i företagsstyrelsen,. Och vi känner inga ideologiska hämningar inför en utveckling som innebär att motsättningarna mellan arbetsgivare och arbetstagare blir ytterligare uttunnade i samverkan för en gemensam sak. Jag kommer sedan in på frågan om en demokratisk författning. Kärnfrågan i den långa debatten om våra kommande grundlagar har gällt hur mycket och hur snabbt man kan låta en aktuell folkvilja, uttryckt i ett riksdagsval, slå igenom i riksdagens och därmed regeringens sammansättning. Alla de konstruktioner, som olika socialdemokrater har fört fram under 1960-talet och som på skilda sätt verkat som spärrar mot folkviljan, har nu avvisats. Tvåkammarsystemet finner inte längre några försvarare. De unga socialdemokrater, som ännu för något år sedan höll fast vid de indirekta valen, inser nu att bara direkta val är möjliga att motivera. Tanken att riksdagen skulle väljas i olika omgångar och ge ett skyddsnät åt en regering som förlorat ett val fördes ut ur diskussionsrummet i samma ögonblick som socialdemokraterna förlorade valet i höstas. Kvar i debatten står den lösning som den liberala rörelsen arbetat för i nära femton år: en enkammarriksdag som utses direkt vid ett och samma tillfälle. Men kvar i verkligheten står också den föråldrade författning som genom första kammarens existens gjort det möjligt för det parti som i höstas drabbades av det största valnederlaget i sin historia att nu i år återkomma till riksdagen med ett mandat mer än tidigare. Jag tar därefter upp frågan om den kommunala demokratien. Blir det på sikt möjligt att lasta på kommunerna allt fler viktiga uppgifter men samtidigt underlåta att se till att författningen ger väljarna chans att effektivt kontrollera kommunalpolitikernas handlande? Nej, det blir nog en orimlig situation. Det är därför beklagligt att socialdemokratien nu tycks ställa som villkor för en författningsreform att riksdagsval och kommunalval skall förläggas till en och samma dag. En sådan lösning vore att lägga avgörande hinder i vägen för den kommunala demokratiens utveckling i ett läge då den i stället kunde gå mot en förnyelse, ty med gemensam valdag kommer ju de lokala frågorna i varje valrörelse att dränkas av den rikspolitiska propagandan. Väljarna kommer inte att få chansen att ställa sina kommunalpolitiker till ansvar. Personligen anser jag att det också vore ledsamt om man inom oppositionen — trots sitt motstånd mot förslaget i sak — går med på en uppgörelse om gemensam valdag för att nå en författningsreform. Efter en valrörelse där de tre oppositionspartierna gick emot varje tanke på kommunalt valsamband och därefter vann en stor valseger har socialdemokratien ingen rätt att ställa det kommunala valsambandet som ett oeftergivligt villkor för en reform. Det är naturligt att de unga generationer inom alla de tre nuvarande oppositions partierna, som uttryckt sin ovilja mot en sådan uppgörelse, inte för framtiden kommer att känna sig bundna av den. Om den gemensamma valdagen verkligen genomföres, kommer nog nackdelarna att snabbt bli så uppenbara att en stark opinion i alla politiska läger kommer att kräva en förändring. Det kan i detta läge bli en av 1970-talets viktigaste uppgifter att skilja valdagarna åt för riksdagsval och kommunalval. Skilda valdagar är visserligen nödvändiga men inte tillräckliga för att ge väljarna möjlighet att fullt ut påverka kommunalpolitiken.

Jag berör därefter frågan om skoldemokratien. Vi fick under hösten lärarkonflikt ett exempel på hur elevråden kan arbeta i kritiska situationer. Frågan är nu om det är rimligt att hålla företrädare för eleverna utanför de viktiga organen inom skolan. Jag tror inte det. Ju mer aktiva elevråden blir och ju mer erkänt SECO blir som elevernas riksorganisation, desto mer motiverat blir det att successivt öka elevernas inflytande i skolornas förvaltning. Trots flera reformer på senare år finns det ännu mycket att göra. Beslutet om samarbetsnämnder i gymnasier och fackskolor måste t.ex. effektivt föras ut i praktisk verklighet. Vi bör se till att motsvarande samarbetsnämnder inrättas också på grundskolans högstadium. Elevernas medarbetarskap i klassoch ämneskonferenser måste ges fastare former, och de instanser där lärare och elever samråder bör få ökade befogenheter. Ty här finns chansen att tidigt i varje människas utveckling satsa på hans eller hennes känsla av ansvar för det man fått inflytande över. Att tidigt i livet lära sig samverka efter diskussion mera än handla enligt order kan på sikt innebära en inte oväsentlig fördjupning av hela det demokratiska samhällssystemet. Till slut den interna partidemokratien. Mycket tyder på att makten inom alla de politiska partierna, inte bara över det dagliga handlandet utan också över inriktningen på längre sikt, ligger hos en mycket liten grupp av politiker. Deras handlingsmöjligheter är visserligen ofta begränsade, de tvingas hela tiden ta intryck av opinioner inom och utom partiet. Men medlemmarnas mera direkta inflytande på beslutsprocessen är i regel mycket beskuret. Partikongresserna har alltför ofta varit uppvisningar och blivit fyllda med paraddiskussioner för att visa upp ett enigt och entusiastiskt parti. Men är det möjligt att i ett välfärdssamhälle engagera tiotusentals människor i hårt partiarbete och samtidigt förvägra dem ett nämnvärt inflytande i klart definierade former över sina partiers politik? Nej, varje ersättning för ett ökat medlemsinflytande är nog dömt att försvaga det parti som försöker. Och många tecken tyder också på att man blir alltmer varse den saken. I det parti jag tillhör har på senare år mycket skett som fördjupat. demokratien: kongress på mellanvalår i stället för på valår då debatten blir hämmad, en kraftig stegring av antalet viktiga motioner, en successiv förnyelse av partiprogrammet, arbetsdiskussioner som utmynnar i beslut i stället för de tidigare paraddebatterna, mer tid för de lokala organisationerna att diskutera de frågor som skall beslutas vid kongressen. Den extra partikongress som socialdemokratien skall hålla i år är kanske också ett uttryck för samma strävan. Här har vi som är aktiva inom ett parti ett stort ansvar. Ty ju fler människor som ges inflytande över sina partiers agerande, desto bredare blir också basen för de beslut som fattas i riksdagen och för de politiska huvudlinjer som väljarna ställs inför under valrörelserna. Herr talman! Dessa fem frågor tror jag visar att många problem i dagens svenska politik — också sådana som inte avgörs genom beslut fattade i riksdagen — kan få lösningar som bestäms av argument som liknar dem vi brukar anföra för att motivera den politiska demokratien. I samtliga fall kan vi genom »negativ» argumentering — kritisk granskning av möjliga alternativ — upptäcka andra lösningars svagheter. I samtliga fall kan vi också positivt peka på de värden som vi stödjer och stimulerar genom att vidga människornas inflytande över sin skola, sitt företag, sitt parti, sin kommun och sitt land. ; Jag tror att dessa områden relativt sett har försummats i den politiska debatten under efterkrigstiden. Vi har ofta blundat för de inneboende möjligheter som ligger i ökat inflytande från fler människor inom olika samhällsaktiviteter. Om debatten i framtiden mer än hittills riktas in på sådana problem, kan man kanske också säga att det innebär en återknytning till en gammal liberal tradition. Det var de liberala idéerna och partierna som tidigare än andra pläderade för att de auktoritära beslutsprocesserna i statslivet skulle ersättas med samråd, öppna överläggningar och majoritetsbeslut. Jag hoppas att liknande tankar på fler och nya områden får sätta sin prägel på den framtida samhällsutvecklingen.